Herr talman! Jag får tacka för svaret på min interpellation. Vad man än vill säga om ekonomiminister Gösta Bohman kan det inte förnekas att han, jämfört med alla de andra statsråden, har ett obestridligen mycket begåvat och raffinerat sätt att blanda bort korten. Det är en av de många omständigheter som gör en diskussion med Gösta Bohman skapande och intressant. Det vill jag säga, även om jag inte för allt i världen skulle vilja spela kort med Gösta Bohman — särskilt inte om pengar. Emellertid är Gösta Bohman inte ensam om att ha utarbetat sitt svar, utan han har naturligtvis specialister till sitt förfogande — även om jag tror att han mindre är slav under sådana än andra statsråd, som i stort sett bara är ekon av sina statssekreterare och departementsråd. Emellertid har de som har bistått honom fallit offer för en mycket besvärlig sjukdom, som är kännetecknande för den nationalekonomiska vetenskapen här i Sverige, nämligen att de använder sig av en synnerligen förvirrande begreppsapparat, med en teoretisk inriktning utan relevans till de verkliga materiella förhållandena. Nationalekonomin här i Sverige står tyvärr jämfört med vad som är fallet i utlandet på en mycket låg nivå. Med det menar jag inte att nationalekonomin ideologiskt till övervägande del är borgerlig. Oavsett om man är en marxistisk eller en borgerlig ekonom, kan ju den begreppsapparat och den teoretiska forskning man arbetar med vara korrekta resp. icke korrekta i förhållande till den materiella verkligheten. Vad jag menar är att den nationalekonomiska vetenskapen här i Sverige inte avsätter några egentliga resultat. Den rör sig med begrepp som ofta flyter in i den politiska diskussionen, som är ytterst oklara och vilseledande och ibland leder till helt felaktiga slutsatser. Detta har Gösta Bohman här i viss mån råkat ut för, som jag närmare skall gå in på. Eftersom Gösta Bohman börjar med en begreppsanalys, eller ett försök till en sådan, skall också jag först uppehålla mig vid en diskussion om begrepp som kapital, kapitalexport, kapitalimport osv. Jag tror att det är helt nödvändigt, eftersom diskussionen annars blir alltigenom förvirrad. I sitt interpellationssvar gör Gösta Bohman gällande att ett land är kapitalexporterande, om dess utrikesbetalningar ger ett överskott, och kapitalimporterande om dess utrikesbetalningar ger ett underskott. Det är ett mycket märkligt sätt att diskutera. Man måste först fråga: Vad menas egentligen med kapital? Så som Gösta Bohman använder begreppet kapital och som det används av de slarviga och av teoretisk klarhet ointresserade nationalekonomerna i vårt land betyder det ungefär vilka pengar som helst. Om jag har en hög med slantar, kallar den officiella borgerliga nationalekonomin den för kapital, och det är precis detsamma som vad också Gösta Bohman här gör i sitt försök till analys. Men var och en förstår att man inte på det sättet kan kalla en hög med pengar för kapital. Man kan inte heller kalla alla möjliga inoch utbetalningar och transaktioner för kapital. Marx har sagt många kloka ord, och även om Gösta Bohman inte håller med honom i hans politiska slutsatser, så var han dock en banbrytande teoretiker till skillnad, med något undantag, från nu levande svenska nationalekonomer. Marx har sagt ungefär så här: En spinnmaskin är en maskin som spinner. En bomullsspinnmaskin är en maskin som spinner bomull. Men bara under vissa omständigheter blir denna spinnmaskin till kapital, dvs. att för att utgöra kapital måste bomullsspinnmaskinen vara satt i ett visst sammanhang, arbeta för ett bestämt mål, befinna sig i en viss situation. På samma sätt är det med en hög pengar. Den kan man inte kalla kapital så länge den bara ligger i herr Bohmans eller Svenssons ficka som en hög av metall av f. ö. rätt obestämbar konsistens. Kapital blir den först när den används för ett bestämt ändamål, närmare bestämt när den används för att utvidga, förmera eller på annat sätt kvalitativt förbättra produktionsapparaten eller används för sådana ändamål som åtminstone indirekt medför en sådan förbättring, utvidgning eller fördjupning av produktionsapparaten. Först då utgör en tillgång — vare sig den är i form av en maskin, en bomullsbal eller en hög med pengar — kapital. F. ö. kan man ju för att visa förvirringen i den klassiska nationalekonomiska begreppsapparaten helt vända på Gösta Bohmans resonemang och säga, att man inte får till följd en kapitalexport ifall man har ett överskott i sina utlandsbetalningar. Man kan lika gärna säga att man då får till stånd en kapitalimport, eftersom man ju får in ett överskott av pengar, som man kan använda för kapitalinvesteringar. På samma sätt är det om man vänder på det och antar att man har ett underskott i sina betalningar. Då är det enligt Gösta Bohmans analys fråga om ett kapitalimporterande land. Man kan lika gärna säga att det är tvärtom. Eftersom det då flödar ut mer pengar blir ju följden en förlust i betalningarna. I den mån en del av dessa pengar används för investeringar utomlands av de utländska exportörerna, som har gjort vinster här, kan man hävda att de så att säga berövar Sverige de pengarna och använder dem för kapitalinvesteringar utomlands. Jag för denna litet abstrakta diskussion bara för att visa att med Gösta Bohmans och den klassiska nationalekonomins begreppsapparat förhåller det sig så, att när den påstår att ett visst förhållande ger upphov till kapitalimport eller till kapitalexport kan man, precis som man kan med många andra av deras teoretiska och hypotetiska påståenden, säga: Varför inte lika gärna tvärtom? Man måste alltså ordentligt definiera: Vad är kapital? Vad är det som är farligt att förlora i form av utflöde, och vad är det som är gynnsamt för ett land att ha i form av inflöde? Det handlar inte bara om pengar och betalningar vilka som helst, utan det handlar om: Hur påverkar strömmarna av de inoch utrikes betalningarna landets möjligheter och förmåga att förnya sina-investeringar, förnya sin produktionsapparat, förbättra den, öka dess möjligheter att göra sig gällande i framtiden? Det är så frågan måste ställas, och då är det helt klart att vilka betalningar som helst och vilka högar med pengar, metaller och sedlar som helst inte utgör kapital utan att kapital i denna bemärkelse bara är de tillgångar som på något sätt sättes in för att förändra, vidga eller fördjupa den samlade produktionsapparaten i landet. Varje samhällelig och ekonomisk process som förbättrar dessa möjligheter är då gynnsam. Varje samhällelig eller ekonomisk process som försämrar dessa förutsättningar är ogynnsam. Vad jag har påstått är alltså att det pågår en process i Sverige som från de synpunkter jag nu nämnt är ogynnsam. Jag skall något belysa detta. För att emellertid först föra den teoretiska begreppsdiskussionen litet längre skulle jag också vilja säga att man inte heller, när man har avgränsat vad som är kapital och vad som är betalningar och tillgångar i största allmänhet, kan betrakta kapital som en klump, där de olika investerade summorna är likvärdiga. Inom den totala massan av egentliga kapitalinvesteringar —- investeringar för att förändra eller förbättra produktionsapparaten — spelar det en avgörande roll vad det satsas på. En mycket stor del — jag förmodar den större delen, om man skulle räkna noga på det — kanske egentligen bara går åt till att hålla den existerande produktionsapparaten vid makt. Det är vad man kallar reinvesteringar, återinvesteringar. En mindre del används till att verkligen förnya produktionsapparaten. Där kan man också skilja ut kvalitativt helt olika bitar. Man kan förnya produktionsapparaten genom att investera i vidgad produktion av redan existerande klassiska industrivaror, som man producerar i landet: Men man kan också göra nyinvesteringar av kvalitativt viktigare slag, som för in helt förnyande moment i produktionsapparaten. Mellan dessa olika typer av nyinvesteringar kan det råda avsevärda skillnader. Det är väl ingen tvekan om att i Sveriges situation i dag är investeringar som bara vidgar den klassiska produktionen av mindre intresse och tillför produktionsapparaten mindre värde, kvalitativt sett, än de investeringar som syftar till att förändra den industriella strukturen, förnya produktionen, införa helt nya teknologiska moment, nya typer av varuproduktion, osv. Man kan därför inte, som Gösta Bohman gör i sina resonemang, bara sätta utflödet av direkta investeringar i utlandet och inflödet av utländska investeringar här i relation till den totala massan av investeringar. Då missar man en hel del av vad problemet handlar om. Man måste utgå från att de kvalitativt mest intressanta och viktiga investeringarna är de där sista toppinvesteringarna, som inte används till att bara vidmakthålla någonting som redan finns utan som går åt till en kvalitativ förnyelse — det må vara på teknologins plan, på utbildningens och undervisningens område eller på varuproduktionens plan. Det kan också handla om nyskapande investeringar för att förändra kapaciteten hos landets transportapparat, e. d. Det är dessa förnyande investeringar, det topplager av investeringar som får den här förnyande effekten, som är viktiga. De behöver i och för sig inte vara särskilt stora, vare sig i förhållande till de totala kapitalinvesteringarna eller i förhållande till den stora massan av betalningar i samhället i största allmänhet. Men de är vitala, de är oerhört viktiga.

Därför nödgas jag göra en ganska detaljerad och en aning tidskrävande analys på vissa av de mest vitala punkterna, där jag menar att Gösta Bohman har fel. Jag gör det därför att jag inte riktigt förstår på vilket sätt han har fel — det kan han nog bara själv tala om. Men hans uppgifter strider mot siffror som jag själv har räknat fram och uppgifter som jag menar måste betecknas som belagda.

Det är litet slarvigt uttryckt, minst sagt. Jag har riksbankens förvaltningsberättelse för 1971 här, och den visar att direktinvesteringarna låg på en väsentligt lägre nivå än så. Tydligen har de som har hjälpt Gösta Bohman här räknat med genomsnitt för hela perioden, och då har de råkat få med åren 1969 och 1970 — i synnerhet 1969, då det sker en drastisk uppgång — medan direktinvesteringarna under perioden tidigare däremot låg väsentligt lägre. Det har alltså skett ett väldigt ryck i det hela. Genom att på det här sättet räkna genomsnitt döljer man att det åren 1969 och 1970 skedde någonting radikalt annorlunda och nytt, nämligen en mycket kraftig uppgång i direktinvesteringarna. Men detta är nu en mindre detalj. Sedan gör Gösta Bohman fyra olika påståenden, som jag i tur och ordning skall ta upp till resonemang. Jag kan nämligen inte få för mig annat än att han måste ha fel; hans medhjälpare har räknat fel, eller också har han på annat sätt, genom att ställa fel storheter i relation till varandra, dragit slutsatser som knappast är relevanta för problemet. På ett ställe i interpellationssvaret säger Gösta Bohman att under de senaste 15 åren skulle realvärdet av de svenska direktinvesteringarna utomlands bara ha ökat med 3 96 årligen, medan däremot världshandeln och vissa andra storheter skulle ha ökat betydligt mer. Därmed vill han bevisa hur obetydligt problemet är, att det egentligen inte är något stort problem, att ökningen inte är särskilt stor. Jag har litet svårt att finna faktabelägg för det här påståendet. Enligt siffror som vi på vpk:s riksdagskansli har räknat fram från riksbanksstatistiken skedde under 20-årsperioden 1957-1977 en åttadubbling av realvärdet av de direkta svenska utlandsinvesteringarna; vi har gjort en priskorrigering. Om det har skett en sådan åttadubbling, måste det rimligtvis ha fått till följd en ökning som är mycket större än 3 96 per år. Jag förstår inte var siffran 3 26 kan komma ifrån, ärligt talat; jag kan inte finna något som helst belägg för den. På ett annat ställe säger Gösta Bohman att 1977 utgjorde de direkta svenska utlandsinvesteringarna bara 7 96 av landets samlade kapitaltransaktioner med utlandet. Det är just ett sätt att resonera som jag tidigare, i det begreppsmässiga avsnittet av mitt anförande, menade var irrelevant. Man kan inte ställa den här typen av investeringar i relation till alla möjliga sorters kapitaltransaktioner. Det är klart att de förefaller små, ifall man sätter dem i relation till summan av alla möjliga betalningar som cirkulerar ut eller in över de svenska gränserna, men det är felaktigt. Man får inte alls proportion på problemet, om man gör på det sättet. Man måste sätta dem i relation till dels den faktiska svenska investeringsmängden, dels hur denna mängd har utvecklats här i Sverige i förhållande till hur den har utvecklats utomlands. Det är det enda sättet att få proportion och perspektiv på det här. Vidare säger Gösta Bohman att under perioden 1972-1978 skulle direktinvesteringarna i industrioch sammansättningsproduktion utomlands från Sverige bara ha utgjort 9 96 av de samlade svenska industriinvesteringarna. Där måste jag också fråga Gösta Bohman på vilket sätt han har lyckats räkna fram denna siffra, därför att vi har gjort beräkningar på basis av uppgifter om svenska industriinvesteringar, tagna ur de reviderade finansplanerna, och sedan utifrån riksbankens uppgifter rörande utlandsinvesteringarna. Vi har då funnit att under den period som Gösta Bohman talar om, 1972-1978, har de här investeringarna inte utgjort 9 926, utan de har varierat mellan 17 och 23 96, såvitt jag kan förstå. Jag skall inte utesluta att vi här kan så att säga begreppsmässigt tänka något olika, när vi sätter upp de här relationerna, än vad Gösta Bohman gör. Men jag vill faktiskt ha en förklaring till denna låga siffra, 9 926, när vi ändå kan konstatera att riksbankens uppgifter om svenska direktinvesteringar utomlands och relationerna till de svenska industriinvesteringarna ändå visar betydligt större siffror. Här vill jag återkomma till vad jag tidigare sagt, nämligen att det i och för sig kanske inte är procentsiffran som sådan som är det mest intressanta. Frågan gäller alltså egentligen inte hur många procent som de direkta utlandsinvesteringarna utgjort i förhållande till de svenska industriinvesteringarna, utan det intressanta problemet gäller: Dessa pengar som investerats utomlands, har de utgjort just den vitala förnyande del av investeringsschemat som det hade varit viktigt att behålla i Sverige? Har de utgjort just det skikt av toppinvesteringar som skadat den svenska utvecklingen genom att de har förts ut ur landet — investeringar som skulle ha behövts här för att förnya den svenska produktionsapparaten? Som jag sade utgör en mycket stor massa av den totala investeringsmängden just återinvesteringar för att vidmakthålla kapaciteten i det som redan finns, medan det är den här högsta ökningen, toppen på investeringarna, som är egentliga nyinvesteringar och toppen på dem som i sin tur är i framtidsmening förnyande investeringar. Tar man just det skiktet av kapital och investerar någon annanstans än i Sverige kan ju effekterna bli högst avsevärda, även om denna del i procent av den totala investeringsmassan inte är särdeles imponerande.

Jag vill då be att få visa två diagram på TV-skärmen. De är hämtade ur SOU 1978:73, och det ena diagrammet visar direktinvesteringar in och ut så att säga i 15 OECD-länder, det andra diagrammet visar motsvarande för Sverige. Det är naturligtvis litet riskabelt att göra sådana här jämförelser, därför att statistiken inte är upplagd på samma sätt. Man har kanske inte samma system för valutakontroll, registrering och sådant. Men i grova drag måste man väl ändå erkänna att det ser väldigt märkligt ut när både tendenserna och själva förhållandet mellan de inoch utgående strömmarna ändå är helt andra för Sveriges del än för de länder som närmast är jämförbara. Här föreligger alltså en särställning för Sverige, som vi inte bara kan blunda för. Det finns en rad andra faktiska förhållanden som belyser det som jag har menat vara en fara för den svenska investeringsutvecklingen och som jag anser vara en kapitalflykt, ett kapitalutflöde som är ägnat att skada landet, om det får fortsätta ohämmat. Man får av Gösta Bohmans interpellationssvar det intrycket att Sverige egentligen inte är något kapitalexporterande land — det är inget problem, vi intar ingen särställning. Den utredning som kom i början av förra året, SOU 1978:73, och som är betitlad Kontroll av utländsk företagsetablering i Sverige m.m., har utförliga tabeller om detta. Av tabellen på s. 139 —- som jag här inte skall redovisa i detalj isiffror, men där vem som helst kan övertyga sig om att det är så som jag säger —- framgår att Sverige intar en position mycket högt upp på skalan bland västliga industriländer när det gäller kapitalexport i denna mening, svensk direktinvestering utomlands. Vi ligger på nionde plats i absoluta tal räknat, och det är i jämförelse med länder som har ofantligt mycket större befolkning än vi. Det visar sig också att det finns en mycket kraftig trend från slutet av 1960-talet och fram till nu i så måtto att Sverige så att säga rycker fram som ett av de stora kapitalexporterande länderna, naturligtvis sett i förhållande till landets och befolkningens storlek osv. Vi har alltså f. n. en betydligt större kapitalexport, i den mening som jag nu använder ordet, än vad Italien har, som ju har mångdubbelt större befolkning. Och vi har långt större kapitalexport än vad Belgien har, som ju har en med Sverige ungefär jämförbar befolkning, ja, något större. Sedan är vissa länder rena bankirländer, som Nederländerna och Schweiz, där kapitalet bara så att säga strömmar igenom och för vilka man kan finna extremt höga tal. Vi måste också ta hänsyn till att kapitalexporten inom västvärlden är mycket hårt koncentrerad till att komma från Västtyskland och Japan, som är de nya framträngande kapitalistiska nationerna och tränger tillbaka de gamla, Storbritannien och Frankrike och i viss mån också USA, från deras positioner. Om vi bortser från de här två grupperna av länder skall vi finna att Sverige ligger mycket högt. Och Sverige ökar klart sin andel av OECD-gruppens samlade kapitalexport — och detta må väl ändå betyda något. Sedan finns det vissa andra obestridliga fakta eller relationer mellan fakta som jag inte kan få för mig att Gösta Bohman skulle kunna bestrida och som är relevanta i det här fallet. För det första är det ett faktum att industriinvesteringarna i Sverige under 1970-talet i stort har gått ned ganska kraftigt, medan däremot industriinvesteringarna i svenskägda industrier i utlandet gått upp mycket kraftigt. Detta är en relation som visar vad problemet handlar om, och detta kan inte bestridas, hur man än räknar och vad man än får fram. För det andra har sysselsättningen i svensk industri under motsvarande period klart och tydligt gått ned. Sysselsättningen har varierat litet från år till år men visar alltså en nedåtgående tendens, medan den däremot visar en mycket starkt uppåtgående tendens i den del av utlandsindustrin som är finansierad med svenskt kapital, dvs. är svenskägd. Det handlar om ett par hundra tusen jobb som tillskapats i utlandet, medan samtidigt industrijobben här i Sverige har minskat genom en kraftig strukturomvandling. Nu vill Gösta Bohman göra gällande någonting som jag brukar beteckna som en nonsenskorrelation. Jag skall strax gå in på vad jag menar med det.

Det är naturligtvis ett påstående man kan göra liksom vilket annat påstående som helst, men Gösta Bohman förklarar ju inte på något sätt relationen mellan dessa ting. Utvecklingen av sysselsättningen utomlands och utvecklingen av sysselsättningen inom Sverige påverkas ju av en stor mängd andra faktorer, vilka i och för sig kan vara mycket viktiga men som Gösta Bohman inte tar med. Därför blir hans påstående väldigt underligt.

Man får väl ta med även andra faktorer än det här regnandet i beräkningen. Detta är vad jag kallar en nonsenskorrelation. Gösta Bohman gör nämligen gällande — i och för sig med rätta — att de företag som varit ivrigast när det gällde att öka sina investeringar i utlandet är just de företag som i Sverige kunnat öka sin sysselsättning. Det är i och för sig ett faktum, men för den skull kan ju en nonsenskorrelation föreligga. Vad är det för företag som det här handlar om? Gösta Bohman nöjer sig med att konstatera att det är samma företag, och då drar han av detta den slutsatsen att deras investeringar utomlands har hjälpt upp sysselsättningen här i Sverige. Visserligen är det tänkbart att ett sådant samband kan förekomma i enskilda fall, det vill jag inte bestrida, det är inte uteslutet. Men om man ser på företagen finner man att det är just de storföretag vilka som ett av dragen i sin utveckling har att de här i Sverige trampar ner och äter upp småföretag. Vi har ju hela tiden under både de socialdemokratiska och de borgerliga regeringarna haft en pågående koncentrationsprocess när det gäller kapital här i landet. De stora företagen med multinationella kontakter eller sådana som själva är att beteckna som multinationella företag har kraftigt ökat sin makt och sin verksamhet, medan däremot allt flera småföretag har trängts ut, i vissa fall tagits över av de stora monopolföretagen, de stora multinationella koncernerna eller de stora finansgrupperna i landet. Det är då ett fullständigt logiskt drag i deras beteende att de å sin sida ökar sina direkta investeringar utomlands, eftersom det så att säga är kännetecknet på deras multinationella karaktär, medan de samtidigt lägger under sig en allt större del av marknaden här hemma. Det betyder alltså att dessa två faktorer kan förekomma sida vid sida med varandra utan att det för den skull utgör något som helst tecken på att deras investeringar utomlands skulle ha ökat sysselsättningen här i Sverige. Det är f. ö. av de yttre faktorerna att döma inte särskilt sannolikt att det har skett. Antag i stället att dessa multinationella företag, som saknar all lojalitet till Sverige och till den svenska nationen, har använt dessa pengar till att förnya produktionen här i Sverige! Är det då inte rätt troligt och rätt logiskt att anta att sysselsättningsökningen i Sverige hade blivit väsentligt större och att landets framtida förutsättningar hade blivit väsentligt bättre än de har blivit genom att de tillåtits att föra ut kapital på det sättet? Här är jag framme vid en viktig hypotes, som jag erkänner också i hög grad är en hypotes. Men den har en viss ekonomisk och ekonomisk-historisk relevans och fakta som talar för sig. Vi vet att det finns stadier i den industriella utvecklingen i ett land. Vi vet att ett land vid återkommande tillfällen under en lång period, t.ex. 100-150 år, kommer i lägen där den gamla klassiska produktionen inte längre når den framgång som den tidigare har gjort. Det som en gång var en expanderande och förnyande del av produktionslivet har på något sätt stagnerat. I sådana lägen finns det naturligtvis stor risk för att andra länder inte bara hinner i fatt utan också går om ens eget land. Då är det naturligtvis oerhört vitalt att man just inom landet kan bevara investeringsmedel för det jag skulle vilja kalla toppinvesteringar som har den förnyande karaktären, som åstadkommer ett kvalitativt språng i den nationella utvecklingen och slår in på nya vägar som kan hjälpa till att återvinna förlorade positioner. Vad jag skulle vilja hävda är att den kapitalexport som här obestridligen har ägt rum, detta utflöde, som jag skulle vilja beteckna som en förlust för nationen, just har förhindrat eller försvårat en sådan förnyelse. Kapitalexporten har medverkat till att hålla kvar Sverige i en mera klassisk och ålderdomlig struktur, vilken, om den inte förändras, kan få en ödesdiger verkan för framtiden. I detta avseende finns det ingenstans — vare sig hos de borgerliga regeringarna eller hos den tidigare socialdemokratiska — några verkliga perspektiv eller något verkligt erkännande av detta problem. Gösta Bohman har heller inte erkänt det. Han är så rädd att jag skall komma fram med kritik mot kapitalismen att han till varje pris måste förneka att problemet över huvud taget finns. Så måste jag tolka honom.

Vi kan iakttaga sådana perioder under 1880-talet. Vi hade en sådan period under mellankrigstiden, och vi har uppenbarligen nu en sådan period under 1970-talet.

I ett sådant läge är den säkraste vägen att ta sig ur detta att nyinvestera i en grundläggande förändring, i en förnyande förändring av landets samlade produktionsapparat. Det behöver inte gälla bara varuproduktionen utan det kan gälla transportväsendet, det kan gälla utbildningen och det kan gälla forskningen. Det gäller mycket. Det betyder alltså att de förnyande investeringarna, toppskiktet av de kvalitativt viktigaste investeringarna, i en sådan period och i ett sådant läge antar en oerhörd betydelse, ja, en livsviktig betydelse. Om den delen av det samlade investeringskapitalet inte används här utan i en övervägande eller till mycket stor del används utomlands, så kan mycket farliga effekter uppstå. Vad jag nu kommer att säga är naturligtvis en politisk hypotes, men jag tror att den kan ha intresse för diskussionen. Man kan betrakta den som sann eller icke sann, men man kan diskutera den, och den har hittills aldrig diskuterats i den politiska eller ekonomiska debatten i Sverige. Jag tillhör dem som tolkar situationen ungefär på det här sättet. Sverige står inför en period när mycket stora och omfattande, välplanerade och långsiktiga investeringar måste till just för att åstadkomma den här förnyelsen. Jag tror att det kan förhålla sig så att den svenska storfinansen, dvs. de stora finansgrupper som samlar sig kring storbankerna, de som i stort sett kontrollerar det av svensk industri som är värt att kontrolleras, som bestämmer de stora investeringsströmmarna och vilkas beteende påverkar landet på ett djupgående sätt, ställs inför ett sorts val. Antingen kan de med stora ansträngningar och kanske med hopp om att först på sikt få ut några rejäla vinster gå in i en djupgående och mödosam förnyelse av det svenska produktionslivet. Det är det ena alternativet. Det är det som från folkets, nationens och framtidens synpunkt borde inträffa. Men de kan naturligtvis också resonera så här: Det här blir för mödosamt — vi binder för mycket kapital i sådant som inte kommer att ge oss vinst förrän om lång tid, och då vet vi inte hur läget är. Någon särskilt stor framförhållning har vi ju inte. I stället gör vi det lättare för oss och gör snabbare pengar genom att bygga ut industrier i t.ex. Brasilien, där det inte finns några riktigt legala fackföreningar, där arbetarklassens situation är mycket svår och där man också kan pressa lönekostnaderna på ett annat sätt. Över huvud taget tillåts där av det politiska systemet en typ av industriell rovdrift som trots allt icke tillåts i ett land som Sverige, där de politiska styrkeförhållandena är annorlunda. Om det är så — och det tycker jag att man för framtiden bör diskutera — är läget ytterst allvarligt. Då koncentrerar sig väldigt mycket av denna diskussion på frågan om den politiska makten. Skall vi verkligen tillåta ett litet fåtal stora finansgrupper att öva ett avgörande inflytande över den investeringspolitik på vilken så mycket av landets ekonomiska och materiella öde ändå beror? Herr talman! Jag närmar mig nu slutet av mitt anförande. Jag vill bara peka på ett par saker som Gösta Bohman inte framhåller men som han rimligtvis måste vara medveten om. När man använder den officiella statistiken för inoch utgående kapitalströmmar får man icke glömma att det förekommer en kapitalutförsel ur landet vid sidan av den politiskt illustrerade och statistiskt belagda. Denna kapitalexport är dels legal, i varje fall i den betydelsen att den inte är lagstridig, dels illegal, dvs. tar en form som innebär ett klart brott mot lagstiftningens anda. Bägge formerna förekommer. Låt mig för att ta ett exempel bland andra se på de svenska direktinvesteringarna i Singapore. De utgör enligt den officiella svenska statistiken 27 milj.kr. under ett visst år. Men det hindrar inte att de enligt singaporiansk statistik kan uppgå till 57 milj.kr., dvs. mer än dubbelt så mycket. Det stämmer naturligtvis till eftertanke att man måste räkna med att de faktiska siffrorna är betydligt högre än vad den svenska statistiken utvisar, dvs. den som Gösta Bohman har använt och som även jag är nödsakad att använda.

Man kan få kapital att flyta ut på många sätt. Ett sätt är att vara intressent i eller ägare av produktionsföretag utomlands och att köpa deras produkter till Sverige för att här använda dem som insatsvaror i produktionen. Det kan t.ex. vara fråga om maskiner av olika slag.

Man kan då föra ut 11 milj.kr. ur landet och får disponera mellanskillnaden 6 miljoner för investeringar utomlands. Vi måste också ta hänsyn till att den existerande kapitalflykten ur landet — och jag menar att den är ett hot mot de vitala nyinvesteringarna i produktionsapparaten — i betydande utsträckning tar den formen. Det är inte svårt att få fram exempel på detta, men det är väldigt svårt att juridiskt belägga dem. I vida kretsar vet man emellertid, inte minst hos företagen själva, att sådan kapitalflykt förekommer. Med detta, herr talman, har jag gått igenom vad jag ville säga. Jag vill bara avslutningsvis konstatera att Gösta Bohman har — även om han har gjort det på ett skickligt sätt — undvikit det vitala problem som investeringsflykten utgör. Jag har en känsla av att han hade vunnit mera på att erkänna denna situation för Sveriges del. Problemet existerar. Sedan kan man diskutera hur man politiskt skall bemästra det, i vilka delar det är ett hot och i vilka delar det är gynnsamt — för det behöver inte uteslutande vara ett hot. Men jag tror att landets ekonomiska framtid hade kunnat ses i ljusare dager om Gösta Bohman inte hade koncentrerat sig på att så frenetiskt hävda tesen att problemet inte existerar. För en sak är väl ändå klar trots våra skiljaktiga politiska uppfattningar: problemet existerar, och det kommer att få mycket stor betydelse för både en och två generationer svenskar och för hela denna nation.

Herr talman! Jag skall gärna erkänna att jag är en aning konfunderad över debatten och litet osäker om hur jag egentligen skall föra den. Jag skulle i och för sig gärna ta upp en ingående diskussion med Jörn Svensson om Sveriges industriella struktur, hur vårt näringsliv fungerar, hur beroende vi i Sverige är av vår omvärld — vi är faktiskt mer beroende av omvärlden än omvärlden av oss. Och jag skulle också gärna ta upp en debatt om villkoren och förutsättningarna för den marknadshushållning som vi ansluter oss till — i varje fall jag — och vilka konsekvenserna blir för vår handlingsfrihet inom det begränsade område som är föremål för Jörn Svenssons interpellation. Och jag skulle faktiskt ännu hellre vilja sätta mig framför en brasa och föra en mer abstrakt, semantisk debatt med Jörn Svensson om begreppet kapital och om produktionsfaktorernas betydelse, gå tillbaka till de gamla källorna och diskutera realkapital, finansiella transaktioner och sådant mot bakgrund av det. Jag tyckte att Jörn Svensson i dessa hänseenden sträckte sig väldigt långt utanför det område som är föremål för hans interpellation. Interpellationen var faktiskt uppbyggd på det sättet att mitt svar av naturliga skäl — om man skall vara hövlig och försöka tillmötesgå en interpellant, och det försöker jag faktiskt vara — måste få den utformning det fick. Hade interpellationen varit lagd på ett mera ideologiskt och abstrakt plan skulle jag efter måttet av min förmåga ha försökt att redan i svaret ge Jörn Svensson de besked som han efterlyser.

Eljest kommer så många subjektiva och ideologiska faktorer in i debatten att det blir svårt att låta debatten mynna ut i ett resultat som kammarens ledamöter — det fåtal som är närvarande här och de som läser protokollet — kan ha något intresse av att tillgodogöra sig. När Jörn Svensson övergick från den abstrakta till den mer konkreta sidan sade han att det intressanta är att få klart för sig hur kapitalströmmarna påverkar landets förmåga och möjligheter att förnya sin produktionsapparat, och det problemet kom Jörn Svensson tillbaka till gång på gång. Produktionsapparaten — och hela näringslivet f. ö. — är ju inte något självändamål utan syftar till att producera de varor och tjänster som vårt folk eftersträvar. Genom att vi har ett effektivt näringsliv har vi fått ett högt välstånd i vårt land. Det bidrar också till en fördelning av tillverkningens resurser över en stor del av vår världsdel. Vi är inte en isolerad ö, Jörn Svensson, vi är en del i ett globalt utbyte av varor och tjänster och därmed också av kapital. Ytterst är det fråga om hur man skall tjäna människorna i landet — och i andra länder också för den delen — på bästa möjliga sätt. När vi då ur denna synvinkel skall bedöma vad som är gynnsamt och inte gynnsamt kan vi inte se bort från de arbetsbetingelser vi har och de regler som vi är tvungna att följa så länge vi är beroende av omvärlden. Om vi hade rest murar runt vårt land, om vi hade en genomförd socialistisk planhushållning i Sverige, där ett antal politiker och statsmakter styrde handelns strömmar, skulle vi befinna oss i en helt annan situation. Vilka konsekvenser detta skulle få för vårt välstånd och vår frihet skall jag gärna diskutera med Jörn Svensson i ett annat sammanhang. Men nu är vi beroende av de spelregler som gäller på den internationella marknaden, och dem skall vi utnyttja på för oss bästa möjliga sätt. Kan vi därutöver göra mänskligheten i dess helhet en tjänst skall vi också försöka göra det efter måttet av vår mycket begränsade förmåga. Jörn Svensson vände sig emot den kvantitativa syn som jag har låtit komma till uttryck i mitt svar på en interpellation som jag uppfattade som även den kvantitativt betingad. Genom att göra kvantitativa jämförelser får man klart för sig hur stort problemet är i förhållande till de resurser som vi har i vårt land, i förhållande till de medel som vi avsätter här hemma. Det ger ett mycket bättre begrepp om vad det ytterst är fråga om än subjektiva bedömningar som att de här pengarna skulle ha utnyttjats bättre och lett till bättre resultat för oss alla om de hade använts just där eller där utan hänsyn till om det hade varit möjligt att använda pengarna på det sätt som Jörn Svensson antyder. Utgångspunkt för Jörn Svenssons resonemang var, om jag inte missförstod honom — det var många inskjutna satser —, att de pengar som vi har investerat utomlands skulle det svenska folkhushållet ha haft mera nytta av om de hade investerats här hemma. Först och främst är det inte säkert att pengarna hade investerats här hemma. Nedgången av investeringarna de senaste åren visar att möjligheten att investera lönsamt — annars är det rätt meningslöst att investera — här hemma har varit starkt begränsad av olika skäl som vi gång efter annan har diskuterat här i kammaren och att valfrihet strängt taget inte har funnits. Genom att investera pengarna utomlands har vi faktiskt satsat på ökat välstånd och ökad sysselsättning här hemma. Då säger Jörn Svensson: Hur kan Gösta Bohman bevisa det — att de företag som har investerat utomlands också har ökat sin sysselsättning i Sverige mer än andra företag har gjort kan ju bero på att just dessa företag är stora och starka och har köpt upp små företag. Ja, visst kan det bero på det, Jörn Svensson, det skall jag gärna medge. Det är utomordentligt vanskligt att övertygande bevisa att ett ökat välstånd — om jag nu får använda det ordet — i de svenska företag som har investerat utomlands beror på att just investeringarna utomlands har gjort att dessa företag går bättre än de annars skulle ha gjort. Men motsatsen kan i varje fall inte bevisas. Jörn Svensson gör gällande att hade dessa pengar inte investerats utomlands skulle de ha investerats här hemma och gjort större nytta och ökat välståndet här. I ett land som är så utlandsberoende som vårt — vår bytesbalanssituation i dag är rätt belysande för hur känsliga vi är för våra möjligheter att sälja på andra marknader —är vi beroende av de villkor som ställs i de länder där vi vill sälja våra varor. Om Volvo bygger en fabrik i Brasilien t.ex. gör Volvo inte det för att Volvo tycker att det är roligt. Volvo gör det för att företaget bara genom att tillverka dessa bilar i Brasilien över huvud taget kan sälja sina bilar i det landet. Genom utbytet av tjänster får Volvo möjligheter att utveckla sin tekniska kapacitet i ett land som är föremål för utveckling. — Jag kanske inte skulle ha nämnt just Brasilien utan andra länder där Volvo har satsat. Detta återför pengar till Sverige. Ett svenskt företag som har svårt att få tillverkningen här hemma att gå ihop kan genom investeringar i ett annat land få en sådan total räntabilitet att det kan klara tillverkningen, även förlustbringande sådan, här hemma i varje fall under en övergångstid. Men man gör investeringarna inte därför att man hellre vill investera utomlands utan för att man anser att det är till fördel för Volvo, för landet och för människorna här hemma. Den tillverkning, den försäljning av bilar, det överförande av teknik som det här är fråga om skulle annars inte komma till stånd eftersom konsumtionslandet ofta ställer absoluta krav på att produktionen skall ske just där för att vi över huvud taget skall få sälja där. Så är det inte på alla håll, men så är det på väldigt många håll. De svenska regler som gäller för de svenska företagens direktinvesteringar utomlands är utomordentligt stränga. Jörn Svensson har väl fullt klart för sig att just Sveriges beroende av en öppen och fri handel, av överföring av varor, tjänster och kapital mellan länderna, är en anledning till att vi har accepterat ett stort antal konventioner som tvingar oss att medge fria kapitalrörelser. Vi äralltså i detta hänseende en del i ett internationellt spel som ytterst syftar till bästa möjliga utnyttjande av världsmarknadens tillgångar och till att skapa globalt välstånd.

Herr talman! Jag skall börja med att säga att jag tror att det är ytterst värdefullt att det blir en diskussion om dessa ting, även från olika ideologiska utgångspunkter. Jag skulle vilja gå så långt att jag säger att man faktiskt, om man försökte föra denna diskussion på ett konkret sätt, skulle kunna bortse från att Gösta Bohman och jag har helt olika värderingar av vad storfinansens makt betyder, om den är bra eller dålig osv.

Jag skall koncentrera mitt inlägg till just detta intressanta förhållande. Som jag sade tidigare genomgår den industriella kapitalismen olika faser under sin långsiktiga utveckling. Med bestämda mellanrum inträffar en fas där det sker en utflyttning av aktiviteter och av kapital från vissa länder och regioner i världen till andra. Vi har haft flera sådana exempel. Jag har tidigare nämnt att vi hade ett utpräglat exempel på en sådan allmän förskjutning på 1880-talet. Vi har också haft en under mellankrigstiden, och det förefaller som om vi har en nu. Vi känner alla till hur nya industriländer skjuter upp, hur gamla industriländer av typen Storbritannien faller tillbaka osv. Enligt vad jag förstår tyder ett övervägande antal tecken på-att Sverige befinner sig i det läget att de gamla klassiska ”numren” inte går längre. Här måste det till något radikalt nytt, här måste det investeras i ett kvalitativt språng framåt. Jag tror att många, oavsett politisk åskådning, håller med om att mycket tyder på att situationen är sådan.

För om det finns någon annanstans, hjälper det ju till i den process av förskjutningar som hotar att lämna Sverige på efterkälken och föra andra delar av världen framom vårt land. Det kan rimligtvis inte vara av något intresse, oavsett om man är liberal, konservativ eller marxist.

Det måste väl ändå aktualisera en diskussior om de investeringspolitiska metoderna. Det kan det naturligtvis göra på olika sätt. För en marxist är det kanske naturligast att säga att vi får dimma upp detta kapitalutflöde. Men en borgerlig ekonomiminister bör faktiskt kunna säga: Vi måste finna en annan inhemsk kapitalkälla, som kan kompensera detta uteblivande i nyinvesteringar. Faktum är ju, Gösta Bohman, att investeringarna i de svenskägda industrierna i utlandet ökar, medan industriinvesteringarna här i landet minskar. Det sistnämnda måste, oavsett hur vi bedömer storleken på och betydelsen av utlandsinvesteringarna, vara ett problem i en situation då vi vet att en stor framtida förnyelse är nödvändig och önskvärd. Och då måste även en borgerlig ekonomiminister börja tänka i termerna att vi på något sätt måste kompensera detta. Vi måste finna andra kapitalkällor. Kanske behövs det ett statligt investeringsprogram, om ingen annan vill ta ansvaret. Eller behövs det någon annan form av kapitalrekrytering för att få kapital som man sedan kan använda i en medveten process för att hjälpa fram de nyinvesteringar som är nödvändiga? Även för en borgerlig ekonomiminister går det inte att bara säga: Vi skall garantera att de svenska storföretagen får ökade vinster genom att minska skattebördan för dem. Minskar vi deras skattebörda, vet vi inte vad de gör med de pengar som de då får i händerna. Jag vill komma fram till att Gösta Bohman skall erkänna att det häri ligger ett problem, som jag har tagit upp, och att det inte kan svepas undan. Jag vill inte säga att Gösta Bohman har gjort det på ett vårdslöst sätt, men han har velat leda i bevis att problemet icke existerar — och det tror jag är farligt.

Och en fri och öppen handel förutsätter rörlighet, inte bara när det gäller de varor och tjänster som produceras utan också när det gäller de betalningar och det kapital som behövs för att denna produktion skall upprätthållas på bästa möjliga sätt. Där har vi den grundläggande skillnaden mellan oss. Jag skall gärna medge att vi i Sverige har en hårdare valutakontroll än vad många andra länder har. Vi har strängt taget en kontroll som står i strid med den kapitalkod som vi har skrivit under inom OECD. Detta är i sin tur betingat av att vi i Sverige i dag har ett alltför reglerat näringsliv, en för hög skattebelastning och en bytesbalansbrist som är utomordentligt besvärande. Allt detta har framtvingat dessa hårdare kontroller. Men prövningen av de direktinvesteringar som det nu är fråga om sker på ett utomordentligt noggrant sätt. Det är inte några mer eller mindre skumma finansmän som i slutna rum sitter och bestämmer att de skall ösa ut pengar, till Singapore eller vart det nu må vara, utan reglerna i valutalagen och riksbankens kontrollregler är utomordentligt ingripande. I valutastyrelsen sitter man tillsammans med TCO:s och LO:s representanter och gör en bedömning av hur en viss direktinvestering påverkar sysselsättningsläget i företagen här hemma i Sverige. Och man får inte investera utomlands om det skulle visa sig att det skulle medföra negativa konsekvenser. Kan man investera här hemma? frågar man sig, och i så fall skall investeringarna ske här hemma. Är det tvunget att göra investeringarna utomlands får det ske där, men med mycket bestämda villkor och med mycket noggranna stipulationer i olika avseenden. Det går inte så legärt till som Jörn Svensson gav en antydan om i sitt i många hänseenden intressanta anförande här för en stund sedan. Jag vill komma tillbaka till en sak i Jörn Svenssons långa inlägg. Han sade flera gånger att ”Gösta Bohmans hjälpare har räknat fel, Gösta Bohmans hjälpare har skrivit fel eller tänkt fel”. Nu har jag naturligtvis hjälpare, det skall jag ingalunda bestrida, men jag försöker bilda mig en egen uppfattning också, på basis av det material som mina hjälpare ställer till förfogande. Jag kan inte själv springa i riksbanken och plocka fram alla siffror som behövs för att ge ett uttömmande svar. Jag vill säga till Jörn Svensson, att om man går tillbaka 15 år och bedömer i fasta priser hur våra direktinvesteringar utomlands har utvecklats så kommer man fram till en genomsnittlig ökning — det finns ju toppar och dalar — av 3 96 om året. Det är en betydligt lägre ökningstakt än den som motsvarar världsproduktionens och världshandelns ökning. Skulle Sverige ha följt utvecklingen på världsmarknaden borde våra direktinvesteringar — om man nu skall jämföra de här två sakerna — ha varit betydligt större. Vad det beror på att toppåret 1969 ligger så oerhört högt vet jag inte, det kan jag inte svara på. Men går man 15 år tillbaka och tar genomsnittssiffror blir det 3 96 om året. Sedan gjorde Jörn Svensson också gällande att mina uppgifter om att vi i förhållande till andra länder strängt taget har kvar lägre utlandsinvesteringar var felaktiga. Jag vidhåller att i förhållande till vissa stora länder har vi en lägre utländsk investeringsnivå. I själva verket är det så att under 1970-talet uppgick de svenska utlandsinvesteringarna till mellan 6 10 96 av vår bruttonationalprodukt. Den är visserligen något högre än den var i Förbundsrepubliken Västtyskland, men det är inte så märkvärdigt med denna väldigt stora marknad som det rika industrilandet har. Sverige är mera beroende än flertalet länder av att sälja på utlandsmarknaderna, och det vet ju Jörn Svensson lika bra som jag. Vi har ungefär samma siffra som Förenta staterna, men vi har bara en hälften så hög siffra som Nederländerna och Storbritannien, för att ta ett par exempel. Men när det gäller de ingående investeringarna — och det är det som är oroande, för det visar att det är något som inte är bra på den svenska marknaden — ligger vi långt under de andra länderna. Vår siffra är hälften så hög som Förenta staternas, en femtedel av Västtysklands, en tiondel och en femtondel av Storbritanniens resp. Nederländernas, vilket visar att utländska företag som skulle kunna investera i sysselsättning här i Sverige drar sig för att göra det av olika skäl. Om det beror på skattepolitiken och kostnaderna eller om det beror på hot om löntagarfonder och annat vet jag inte. Men utländska företag betraktar tydligen i alla fall den svenska marknaden som ett för trist företagsekonomiskt klimat för att göra de investeringar som vi skulle ha nytta av, och det är beklagligt att det förhåller sig på det sättet. Det är detta som gör att gapet mellan kapital som flyter in till Sverige och kapital som flyter ut ur Sverige blir så stort, dvs. att det just blir en så låg siffra på införselsidan. Jag tycker som sagt att det är att beklaga. Sedan påvisade Jörn Svensson att det finns kryphål då det gäller valutautflödet. Det har han naturligtvis alldeles rätt i, men det finns det också i alla andra sammanhang i livet. Det finns alltid folk som försöker komma undan de regler som gäller. Det förekommer säkert skentransaktioner och det finns fusk. Enligt de uppgifter jag har inhämtat från riksbanken, så tror man inte att det är fråga om några betydande belopp. Det finns inom all ekonomisk verksamhet — det skall jag gärna medge — och vi skall försöka komma åt detta. Den valutautredning som jag tillsatte för två år sedan har till uppgift att undersöka i vad mån och med vilka medel utan alltför mycket byråkrati man kan komma åt de eventuella skentransaktioner som förekommer. I en fri marknad är det mycket besvärligt. Jag tror inte att någon i detta land är beredd att bygga något slags Berlinmur runt Sverige för att skaffa oss säkra garantier att inte några slantar som egentligen inte borde komma ut kan sippra i väg ut över våra gränser. Men detta får vi ta, med den öppna marknad vi har. Avslutningsvis vill jag säga att jag är alldeles övertygad om — det är en övertygelse som Jörn Svensson uppenbarligen inte delar — att det system vi har genom att Sverige har anslutit sig till den västerländska öppna, fria handelns system är i hög grad ägnat att främja välstånd och sysselsättning i vårt land. Och att vi är mera beroende av det systemet än flertalet andra länder, detta är också min övertygelse. Jag har alltså påvisat att problemet med den väldiga kapitalflykt Jörn Svensson har talat om — och då bortser jag från sådana värderingar där Jörn Svensson har sin uppfattning och jag har min — inte existerar i sinnevärlden. Det rör sig här om en mycket blygsam del av våra resurser, och den används utomlands för att öka välståndet och sysselsättningen och främja den tekniska utvecklingen här hemma. Systemet är alltså till fördel för oss.

Ur en sådan diskussion kommer det nämligen alltid ut någonting. Jag vill vidare säga att Gösta Bohman nog inte skall underskatta uppfattningsförmågan hos de människor som läser riksdagens protokoll. Även om vi här för en delvis teoretisk och i viss mån komplicerad diskussion som rör sig om komplicerade ting, så finns det många människor som i de svenska folkbiblioteken och kommunbiblioteken faktiskt följer en sådan här diskussion genom att läsa riksdagens snabbprotokoll — det är förvånansvärt många människor som läser dem — och de får säkert ut åtskilligt av en debatt av det här slaget, som ju verkligen är fruktbar. Jag skall sluta med att säga att det jag försökt föra fram är att oavsett vilken ideologi man representerar, så kan man ändå förhålla sig på två olika sätt till en företeelse som man försöker analysera och få grepp om: man kan förneka att den är ett problem, och man kan erkänna att den är ett problem. En negativ eftersmak som jag har fått av den här diskussionen — och jag vill gärna säga att den är den enda — är just att Gösta Bohman inte erkänner att detta är ett problem. Jag tror att detta beror på en annan sak, vilket inte minst framgick i hans senaste replik där man kunde höra hur han resonerar. Vad jag åsyftar är att när någonting inträffar som gör att någon inte vill investera här i Sverige, exempelvis det som Gösta Bohman anförde i fråga om att utländskt kapital inte vill flöda hit, är Gösta Bohman genast benägen att lägga skulden i första hand på den svenska skattepolitiken, på hotet om löntagarfonder, osv. Men ett sådant resonemang innebär en begränsning som enligt min mening inte ens en borgerlig ekonomiminister bör ha. Så bunden av att för evärdliga tider låta makt och godtycke över investeringsströmmarna ligga i händerna på ett litet antal, i små grupper verksamma, mäktiga människor som man inte kan kontrollera får inte ens en borgerlig ekonomiminister vara. En borgerlig ekonomiminister får inte så låta sig styras av grundförutsättningen att man bara har att acceptera att makten över investeringarna, över var det investeras och hur det investeras i det svenska folkhushållet, ligger där den ligger. Då blir slutsatsen att om man kan göra någonting åt detta, då består det uteslutande i att man på olika sätt skall försöka betala dessa människor och dessa finansgrupper och bereda dem fördelar i form av subventioner eller genom andra åtgärder, så att de finner det ännu fördelaktigare här i Sverige och så att man kan erbjuda dem lika stora fördelar här som de kan få i exempelvis Brasilien. Det är väl ändå en orimlig slutsats, och ett sådant resonemang illustrerar bara den återvändsgränd som den borgerliga nationalekonomin befinner sig i. Sedan till de faktiska förhållandena. Om i realvärden kapitalutförseln från Sverige, i form av direkta investeringar, åttadubblats mellan 1957 och 1977, kan den inte ha stigit med bara 3 96 per år. Det är omöjligt. Det gäller även om man inte räknar med slutpunkten 1977 utan med något av de intilliggande åren, som i och för sig hade en lägre kapitalexport. Det skall erkännas att 1977 var ett toppår. Man kommer ändå till samma resultat — det kan inte ha varit bara 3 26. Det stämmer inte heller med de siffror som har tagits fram i SOU 1978:73, s. 139, där källan anges vara någonting som kallas Transnational Corporations in World Development. Siffrorna lämnas alltså i en officiell statlig utredning här i Sverige. Dessa siffror visar ändå att Sverige, även om det finns mer utpräglade exempel än just Sverige, tillhör de länder som har ryckt fram och blivit i förhållande till sin storlek en av de stora kapitalexportörerna. Sverige exporterar, som sagt, betydligt mera kapital än Italien. Förändringstakten i denna process är för Sveriges del högre än genomsnittet för de OECD-länder som ingår i undersökningen. Detta leder mig till slutsatsen att när Gösta Bohman säger att problemet med kapitalflykten inte existerar i sinnevärlden, menar han i verkligheten att problemet med kapitalflykten inte existerar i Gösta Bohmans sinnevärld. Men det är ju en annan sak.

Herr talman! Det här skall bli mitt sista inlägg. Jörn Svensson vill att jag skall erkänna att här finns problem. Men om jag inte anser att de svenska direktinvesteringarna är ett problem för oss utan att de tvärtom medför fördelar för vårt land, varför skall jag då erkänna det? Det får väl i alla fall vara måtta på erkännanden, Jörn Svensson. Jörn Svensson bestrider siffran 3 26 per år. Men det är bara att räkna. Om ni tar de sista 15 åren och räknar ut den genomsnittliga ökningstakten — den har varierat under åren — kommer man matematiskt fram till den här siffran. Sedan vill Jörn Svensson också göra gällande att ökningstakten när det gäller de svenska direktinvesteringarna har varit betydligt högre än i flertalet andra OECD-länder. Han visade en grafisk tablå bakom oss, som jag tyvärr inte kunde läsa ordentligt, eftersom det var alldeles för dåligt med ljus. Jag har påvisat, att om man jämför med industriländerna USA, Västtyskland, Storbritannien, Holland och Belgien, finner man att Sverige när det gäller utlandsinvesteringarna i genomsnitt ligger under dessa länders nivå, medan Sverige ligger väldigt mycket lägre om man ser på de utländska investeringarna i vårt land. Sverige ligger högre än Västtyskland, och det är fullständigt naturligt, om man tar hänsyn till att Västtyskland är en utpräglad industrination med mycket stor hemmamarknad. Men Sverige skall strängt taget ligga högre än flertalet länder, därför att Sverige är mera beroende av omvärlden än de flesta andra mindre, industrialiserade länderna är. Sverige är mera exportberoende än andra länder, och därför är det strängt taget förvånande att Sverige inte ligger högre än vad den statistik som jag har tagit del av visar. Jag vet att den här statistiken är svårtillgänglig — på den punkten skall jag ge Jörn Svensson rätt — men de siffror som jag har tagit del av och analyserat bekräftar vad jag säger. Sedan antydde Jörn Svensson att det ligger någonting cyniskt i mitt resonemang och att jag slår mig till ro med att företagen inte är villiga att investera här hemma utan hellre investerar utomlands. Det är väl bara att sätta i gång och investera då, antyder Jörn Svensson. Men så enkelt är det faktiskt inte. Förutsättningen för att man skall kunna investera är att de produkter som sedan tillverkas i de framinvesterade företagen kan säljas till konkurrensmässiga priser. Vi har vissa erfarenheter av hur illa det går när man investerar utan att ha klart för sig om det finns möjligheter till lönsam produktion och lönsam avsättning. Inte minst har vissa investeringar i de statliga företagen under de senaste åren icke varit särskilt fördelaktiga. De har tvärtom skapat svåra problem i de företagen, därför att företagen i vissa fall har överinvesterat och varit tvungna att betala amorteringar och räntor på sina investeringar utan att kunna täcka dem med en motsvarande lönsam produktion. Det var ett problem som trepartiregeringen mötte hösten 1976 att det på vissa håll — framför allt i basnäringarna — förelåg överinvesteringar, som skapade utomordentligt stora bekymmer. Vi hade överlager i Sverige, som också bidrog till att skärpa svårigheterna. Att i en sådan situation gå ut och kräva att man skall investera ännu mer är ekonomiskt ansvarslöst, och det blir hela det svenska folkhushållet som får betala priset för ansvarslösa investeringsoperationer. Förutsättningen för att man skall investera är att det går att tillverka och sälja varor med lönsamhet — annars är det att dåligt utnyttja de gemensamma tillgångar som vi har i vårt land. Detta skall man ha klart för sig när man gör en jämförelse mellan investeringsklimatet i Sverige och möjligheterna att skapa kompenserande avsättning genom investeringar i andra länder. Det är mycket viktigt att ha detta klart för sig!
Herr talman! Jag skall inte göra något nytt polemiskt inlägg. Jag skall bara göra en liten antydan om vari skillnaden mellan våra beräkningar kan bestå. Gösta Bohman har sagt att det bara är i genomsnitt en treprocentig ökning av direktinvesteringarnas realvärde, medan jag påstår att ökningen har haft helt andra dimensioner. Efter vad jag kan se av riksbanksstatistiken tror jag att det kan förhålla sig på det sättet att de som har hjälpt Gösta Bohman att räkna — alternativt han själv — har valt ett utgångsår när det just har skett en betydande uppgång i utflödet. Och gör man det framstår de senaste årens mycket höga siffror inte som så höga, relativt sett. Om man däremot t.ex. tar ett genomsnitt av de sista fem åren på 1950-talet för att undvika inflytelser från enstaka år, då får man fram — såsom jag också har påvisat — en betydligt lägre utgångspunkt. Då framstår också den ökning som har varit som avsevärt mycket större, och man ser den långsiktiga dimensionen av utflödet på ett annat sätt.
Herr talman! Jag bryter mitt löfte att det förra inlägget skulle vara mitt sista. Vi har tagit de senaste 15 åren, Jörn Svensson. Jag har alltså bara siffror för 15 år, men går man ännu längre tillbaka — till 1960 — finner man att det inte blir någon skillnad i den trend jag beskrivit.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1§ vill jag meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara interpellationen av Carl Lidbom om regeringens bedömning av förhållandena i Mellanöstern inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara den måndagen den 19 november kl. 11.00.
Fru talman! Jan Bergqvist har frågat mig hur jag förklarar det långa dröjsmålet med de långtidssjukas anställningsskydd och om jag nu kan ge ett definitivt besked om när regeringen lämnar sitt förslag till riksdagen. Beslut om proposition med förslag om förstärkt anställningsskydd för vissa långtidssjuka fattades vid regeringssammanträdet den 1 november 1979. Propositionen bordlades i riksdagen i fredags. Enligt vad jag tidigare har förvissat mig om möter det inte något hinder att frågan handläggs så i riksdagen, att en reform kan träda i kraft vid årsskiftet.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Tidigare i år har arbetsmarknadsdepartementet och arbetsmarknadsministern tre gånger lämnat besked om tidpunkten för denna propositions avlämnande. Alla tre gångerna har beskedet kommit på skam. Först i fick riksdagen veta att propositionen skulle komma den 30 mars. Sedan förklarade arbetsmarknadsministern att den borde kunna avlämnas före vårriksdagens slut. För tre veckor sedan fick vi beskedet den 30 oktober. Först i fredags kom den till riksdagen för bordläggning och inte förrän i dag ligger den i ledamöternas fack. Det blir den 9 resp. den 12 november. Det är naturligtvis ganska genant att riksdagen inte någon gång har fått ett besked som har hållit. Men det finns en mycket allvarligare sida av denna sak, och det är de långtidssjukas svåra situation. Varför har de fått vänta så länge på denna lagändring? Hur är det möjligt att en i grunden så enkel sak som att ta bort tre ord i en paragraf i lagen om anställningsskydd skall behöva dra ut så enormt på tiden? Och var det nödvändigt att på detta vis ta bort anställningsskyddet för hundratals människor, som i år har fått helt sjukbidrag och som har förutsättningar att bli rehabiliterade nästa år, 1981 eller 1982? De skulle då kunna gå ut på arbetsmarknaden, om detta anställningsskydd fanns. Av arbetsmarknadsministerns anförande framgår att han har uppfattat att jag har ställt frågan hur han förklarar det långa dröjsmålet med de långtidssjukas anställningsskydd. Men han har ingen som helst kommentar. Han har inget som helst svar att ge. Det är litet konstigt att arbetsmarknadsministern, när man så direkt ställer frågan, inte gör något försök att lämna en förklaring.
Fru talman! Jan Bergqvist och jag hade en debatt om denna fråga i våras, närmare bestämt den 19 april, och jag tyckte att vi då klarlade att det väsentliga är att tillgodose behovet av anställningstrygghet för de långtidssjuka och att få fram ett förslag som kan träda i kraft så snart som möjligt. Så snart som möjligt var i detta fall den 1 januari 1980, eftersom vi vid den tidpunkt som vi diskuterade detta senast visste att riksdagen i våras inte kunde handlägga frågan. Jag har redovisat i mitt svar att detta datum-den I Nr 26 januari 1980 — håller. Därför tycker jag att Jan Bergqvists resonemang är - Måndagen den tämligen ointressant. Om det är så att vi är överens om att det är de — 12 november 1979 långtidssjukas intressen vi talar för är ju den tidpunkten det viktiga, och därär = det som jag sade inte fråga om någon försening. Om bättre anställningsskydd för
Fru talman!

Det är just för denna grupps skull som jag är upprörd över hur frågan har skötts. Vi kunde i och för sig gå tillbaka ända till 1977, när Rolf Wirtén, folkpartiet och de andra borgerliga gick emot krav på att man särskilt skulle ta upp denna fråga och skynda på. Vi kan också gå till den tidpunkt när riksdagen sedan tröttnade på detta och begärde att regeringen skulle vakna upp och göra någonting åt detta snabbt. Det gick att lägga fram en proposition redan den 30 mars, om regeringen inte hade varit så lyhörd för Arbetsgivareföreningens och moderaternas synpunkter. Hade man sett till de långtidssjukas intressen hade det varit möjligt att fatta ett beslut i riksdagen under våren.
Fru talman! Jan Bergqvist vet mycket väl att han har fel i hela detta inlägg. Det var en remissomgång som måste utföras, och det gick alltså inte att lägga fram någon proposition den 30 mars. Allt vad han säger här om att det skulle gå att få förslaget tidigare är felaktigt. Vi har fått fram ett förslag som tillgodoser kravet på att detta skall sättas i kraft, och om riksdagen handlägger förslaget under de veckor som är kvar av hösten kan detta ske den 1 januari 1980. Det är det huvudintresset som vi båda har, och då tycker jag att Jan Bergqvist skall vara nöjd.
Fru talman! Jag är verkligen inte nöjd, därför att på detta sätt har hundratals långtidssjuka blivit berövade en möjlighet till anställningsskydd. Jag är förvånad över att arbetsmarknadsministern kan påstå att jag säger någonting som jag vet skulle vara felaktigt. Det är en ganska upprörande beskyllning. Det var i stället så att man från arbetsmarknadsdepartementet lämnade en uppgift till utskottet om att man beräknade att propositionen skall kunna komma den 30 mars. Beräkningen gjorde man med utgångspunkt i vad man kände till om utredningen och remisstiderna. Det hade naturligtvis varit möjligt att besluta om att slopa de här tre orden i 33 § under vårsessionen. Hade man gjort det hade man sedan kunnat gå in på andra saker, som arbetsmarknadsministern tagit upp i propositionen, t.ex. bidrag till halvskyddad sysselsättning och bidrag till utbildning i företag av äldre och handikappade. Det är ingenting som på något sätt hindrar detta, och därför tycker jag att regeringen handlagt denna fråga på ett upprörande sätt.
Fru talman! Jag vidhåller att remissbehandlingen hade stor betydelse och att den måste genomföras på det grannlaga sätt som vi gör här i Sverige. Propositionsarbetet har också utförts på ett omsorgsfullt sätt, och vi har därvid haft kontakt med arbetsmarknadens parter för att göra det här förslaget så bra som möjligt. Jag har informerat Jan Bergqvist om detta vid sidan av kammardebatten, så han vet om att vi har gjort förbättringar under hand, vilket är en av förklaringarna till att vi inte blev klara med propositionen i våras. Men jag vidhåller, fru talman, att ikraftträdandet av den här reformen kommer att ske den 1 januari och att detta är det centrala för de långtidssjukas del.
Fru talman! Denna proposition är förmodligen en av de tunnaste som regeringen över huvud taget lägger fram i år. Den innebär konkret att man slopar tre ord i en paragraf. Detta har en utredning föreslagit, och det . föreligger reservationer från representanter för arbetsgivarna och för mode raterna. Av de 39 remissvaren var det bara 2 som direkt avstyrkte förslaget. Det fanns alltså förutsättningar för att en arbetsmarknadsminister och en regering som inte var högervinklad skulle ha kunnat lägga fram det här förslaget direkt och få igenom reformen. På det sättet hade man kunnat rädda anställningsskyddet för hundratals långtidssjuka, som nu går miste om detta.

Fru talman! Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder i syfte att öka tryggheten för anställda i multinationella företag. Bakgrunden till frågan är att det har talats om nedläggning av Goodyears fabrik i Norrköping med 700 anställda. Till en början vill jag konstatera att utlandsägda bolag här i landet rättsligt sett betraktas på samma sätt som svenskägda bolag. Men vidare gäller att utlänningar och utländska företag, som bedriver näringsverksamhet här, är i sin verksamhet underkastade svenska lagar och svenska domstolars och andra myndigheters beslut. Det betyder att också den svenska arbetsmarknadslagstiftningen — däribland anställningsskyddslagen — gäller fullt ut på samma sätt som när svenska företag bedriver en verksamhet och har Nr 26 anställda i den verksamheten. Och vi väntar oss att utländska företag även - Måndagen den utanför de uttryckliga lagbestämmelsernas ram skall uppträda på samma sätt 12 november 1979 och med samma ansvar som svenska företag. När vi för den svenska arbetsmarknadens del överväger reformer av olika Om ökad anställslag — det må gälla anställningsskyddet, medbestämmandet, arbetsmiljön — ningstrygghet i eller något annat — får de reformerna betydelse även för de utländska företag — multinationella som är verksamma här i landet. företag Anställningsskyddslagen ses nu över ien statlig utredning. Vissa frågor på medbestämmandets område är också föremål för fortsatt utredningsarbete samtidigt som parterna på arbetsmarknaden förhandlar om ett medbestämmandeavtal för den privata sektorn. Till de frågor som är uppe i dessa sammanhang hör det fackliga arbetet och inflytandet i koncerner och andra liknande företagsgrupperingar.

Fru talman! Sysselsättningen vid Goodyear i Norrköping har länge varit osäker. En nedläggning av fabriken var aktuell för några år sedan, och nu har frågan aktualiserats igen. Det finns ett särskilt drag i fråga om sysselsättningen i Norrköping som bör uppmärksammas, nämligen de multinationella företagens roll. Uppskattningsvis mellan 5000 och 6000 personer är anställda i multinationella företag, varav större delen företag med huvudkontor utanför Sverige, men även ett företag som LM Ericsson bär naturligtvis de multinationella företagens särdrag. När nu en nedläggning av Goodyear aktualiserats, har detta skett under former som reser frågan om anställningstryggheten i multinationella företag. Företagsledningen har bl.a. antytt att hög frånvaro skulle kunna vara en orsak till bristande lönsamhet. Detta har från fackligt håll bestämt tillbakavisats. I stället för att förbättra arbetsmiljön söker företaget lägga skulden på de anställda, vilket visar en skrämmande brist på socialt ansvar. Det står klart att de multinationella företagen utnyttjar möjligheterna att verka i olika länder på ett sätt som strider mot kravet på anställningstrygghet. Möjligheterna till insyn i dessa företag förefaller mycket begränsade. Mot bakgrunden av den aktuella situationen vid Goodyear i Norrköping har jag frågat arbetsmarknadsministern om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta i syfte att öka tryggheten för anställda i multinationella företag. Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret men vill samtidigt påpeka att han tydligen tycker att det bra som det är. Enligt min mening räcker det inte med att hänvisa till gällande lagar på arbetsmarknaden och tro att anställningstryggheten därmed är säkrad. De lagarna är inte mycket värda den dag företaget packar ihop sina prylar och sticker till något annat land. Vad saken handlar om är vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att företagen inte skall kunna smita ifrån sitt ansvar. behandlas i den statliga utredning som arbetsmarknadsministern hänvisar till?
Fru talman! Det här är ett område där vi fortsätter att arbeta. Sverige har i olika internationella organ som FN, OECD och ILO aktivt verkat för att på internationell basis komma till rätta med de problem som multinationella företag kan ge upphov till. Ett medel i detta arbete är OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det rör sig här om rekommendationer som OECD:s medlemsländer riktar till de multinationella företagen. Sådana riktlinjer tar sikte på de problem som kan uppkomma på grund av dessa företags internationella struktur. Man fastställer vissa normer för multinationella företags verksamhet i medlemsländerna. Riktlinjerna innehåller ett avsnitt som speciellt berör sysselsättningsoch arbetsmarknadsfrågor. Där rekommenderas företagen att i samband med förhandlingar om anställningsvillkor m.m. ej hota med att utnyttja sina möjligheter, att helt eller delvis överföra en driftsenhet från landet i fråga, och därigenom otillbörligt påverka förhandlingarna. Detta, Nils Berndtson, visar att vi arbetar vidare på olika internationella fält.
Fru talman! Det är ju ett framsteg att arbetsmarknadsministern nu ändå erkänner de särskilda problemen i multinationella företag. I svaret hänvisade arbetsmarknadsministern bara till gällande lagar. Men skall man bara avvakta vad som sker på det internationella området? Jag tror att man också på svensk sida bör skärpa kontrollen över de här företagen. Vi har haft anledning att här i riksdagen ta upp frågan vid flera tillfällen och då från olika utgångspunkter, bl.a. med hänsyn till respekten för miljöintressen. Även den frågan var aktuell i Norrköping för några år sedan. I vpk-motioner har det också krävts att bestämmelserna om etablering i Sverige skulle skärpas. Jag tror att problemen har ökat till följd av den kapitalistiska krisen. Anställningstryggheten har ju på grund av krisen blivit mindre för dem som arbetar i företagen i fråga. Kraven på åtgärder blir därför ännu mer aktuella. Såvitt jag förstår måste man fråga sig: Vad gör regeringen om ett företag med säte i USA säger att verksamheten nu är så olönsam att företaget måste läggas ned? Vilka insynsmöjligheter har de svenska myndigheterna? Nedläggningen sker kanske samtidigt som det görs kraftiga investeringar i andra länder, där man väntar högre profit. Vilka åtgärder kan man vidta för att se till att mäktiga multinationella företag inte låter en fabrik här i landet förfalla? Det är när det gäller sådana här frågor som man väntar att regeringen skall visa litet större handlingskraft.
Fru talman! Jag kanske skall redovisa för Nils Berndtson att det har pågått en hel del arbete inom ILO. Nr 26 I november 1977 antog ILO:s styrelse en trepartsdeklaration om riktlinjer Måndagen den angående multinationella företag och arbetsmarknadspolitik, och i maj 1978 12 november 1979 beslöt styrelsen inbjuda regeringarna att rapportera till ILO om deklarationens effekter. En rapport skall, efter hörande av arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna, lämnas av regeringen före utgången av år 1979. Under år 1980 kommer en särskild kommitté, bestående av representanter för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare, att granska de olika regeringarnas rapporter. Detta ärende är under beredning i arbetsmarknadsdepartementet. I ett remissvar konstaterar exempelvis statens industriverk att frågan om de multinationella företagens inverkan på sysselsättningen berörs i ett utredningsarbete som pågår inom industriverket. En särskild studie rörande multinationella företag och svensk teknisk utveckling kommer att publiceras i början av år 1980. Här finns som synes, fru talman, åtskilligt på gång inom regeringens kansli.
Fru talman! Allt som är på gång inom detta område är bra, för som jag har sagt tror jag att problemen har ökat i betydelse. Jag tror att arbetsmarknadsministern måste förstå otåligheten hos dem som är berörda — detta att inte de anställdas organisationer, kommunala myndigheter och tydligen inte heller statliga myndigheter får en rimlig information om vad som möjligen om någon vecka skall beslutas i ett bolagskontor i USA. Det mesta som arbetsmarknadsministern redovisar från detta område händer tydligen utan några direkta aktiva insatser från den svenska regeringens sida. Men de multinationella företagens roll i det här landet är så stor att det finns anledning för regeringen att visa större aktivitet och inte minst att också för de företag som är verksamma här understryka respekten för gällande lagar. En tidning skrev apropå fallet med Goodyear: ”De amerikanska multidirektörerna borde också lära sig vilka lagar som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Ledighet för studier och för att sköta barn är de kanske inte vana vid.” Det är detta som har upprört människorna i Norrköping, att man hänvisar till stor frånvaro som ett motiv för att också lägga ner företag. Det är sådana metoder som man måste bekämpa.
Fru talman! Jag sade redan i mitt svar att lagar om anställningsskydd och andra arbetsrättsliga lagar ju även gäller för Goodyear i Norrköping, och därför måste man där självfallet spela i enlighet med de reglerna. Får jag sedan bara säga, att det jag redovisat här i debatten har väl ändå klargjort att regeringen är mycket aktiv, så jag tycker att Nils Berndtson inte skall efterlysa någon mer aktivitet på den här punkten. Det är flera saker som är på gång, och jag kan tillägga att den Eckerbergska utredningen har lämnat 67 sitt betänkande till justitieministern. Betänkandet är nu under remissbehandling. Det blir senare föremål för genomgång, och förslag kommer att lämnas till riksdagen även på basis av detta utredningsarbete. Låt mig, fru talman, allra sist säga att när det gäller Goodyear i Norrköping är — så långt vi känner till på arbetsmarknadsdepartementet — läget i dag betydligt bättre än det varit tidigare. Och såvitt jag vet föreligger inte något varsel just nu i det företaget.

Fru talman! Margaretha af Ugglas har frågat mig vilka konsekvenser anställningsgarantin vid Svenska Varv har haft för de anställda samt vilka effekterna har blivit för arbetsmarknadssituationen i övrigt. Slutligen har Margaretha af Ugglas frågat mig om jag anser att anställningsgarantin överensstämmer med de hittillsvarande principerna för arbetsmarknadspolitiken. Med anledning av riksdagens beslut om anställningsgaranti för anställda vid Svenska Varv AB uppdrog regeringen i januari 1979 åt Svenska Varv AB att i nära kontakt med arbetsmarknadsmyndigheterna träffa avtal med berörda fackliga organisationer om en anställningsgaranti för personalen vid de aktuella varven. Den 1 maj 1979 träffades ett sådant avtal mellan Svenska Varv AB och de fackliga organisationerna. Överenskommelsen innebar bl.a. att Projekt 80 AB bildades. Projekt 80 AB ägs av Svenska Varv AB. Bolagets inriktning är att individuellt förbereda den personal som överförs till Projekt 80 AB från Svenska Varvs dotterbolag i Göteborg för annan verksamhet. Detta skall resultera i anställningar utanför bolaget, återanställning på andra befattningar i Svenska Varvs dotterbolag i Göteborg eller pensionering. Förberedelserna för andra anställningar sker genom intern och extern utbildning, såväl teoretisk som praktisk. I väntan på att den personal som har överförts till företaget skall erhålla nya anställningar sysselsätter bolaget personalen med utbildning och/eller arbete. Hittills har drygt 400 personer vid varven överförts till Projekt 80 AB. Av dessa har ca 100 placerats på eller reserverats för färdiga platser på arbetsmarknaden utanför varven. Övriga personer genomgår utbildning eller är sysselsatta i produktionen och i utvecklingsarbete. Vad gäller arbetsmarknaden i Göteborg i övrigt kan det konstateras att den ökade efterfrågan av arbetskraft som finns hos stora Göteborgsföretag hittills i stort sett har kunnat tillgodoses genom arbetsförmedlingens försorg. När det så slutligen gäller Margaretha af Ugglas fråga om anställningsga Nr 26 rantin överensstämmer med de hittillsvarande principerna för arbetsmark Måndagen den nadspolitiken vill jag anföra följande. 12 november 1979 Viktiga syften med flera av de arbetsmarknadspolitiska medlen är att fördröja avvecklingar och därmed ge arbetsförmedlingen erforderligt rådrum Om anställningsnär avsevärda nedskärningar av sysselsättningstillfällena sker på en ort. — garantin för an Exempel på sådana medel är lönegarantin, industribeställningar, utbildnings — ställda vid Svenska bidraget och tillfälligt sysselsättningsbidrag. Varv AB Jag vill erinra om att det i samband med SSAB:s bildande i samma syfte träffades ett avtal mellan SSAB och de fackliga organisationerna om en s.k. anställningsgaranti. Det är dock såvitt jag känner till nu första gången som riksdagen har fattat beslut om en sådan anställningsgaranti. Frågan om anställningsgarantier bör i första hand vara en angelägenhet för berörda fackliga organisationer och företag på det sätt som skedde när det gällde SSAB. Självfallet bör staten kunna medverka vid sådana överenskommelser genom att använda de reguljära medel som finns inom arbetsmarknadspolitikens ram. När riksdagen fattade sitt beslut bedömdes dock arbetsmarknadssituationen på varvsorterna vara så allvarlig att några möjligheter att snabbt bereda arbete åt alla de människor som skulle bli övertaliga knappast fanns. Det är ännu för tidigt att dra definitiva slutsatser om varvsgarantins effekter för näringslivet och arbetsmarknaden i stort. Drygt ett år återstår av garantin, och Projekt 80 har ännu inte ens hunnit informera samtliga övertaliga om sin verksamhet. Under hösten kommer en utvärdering av Projekt 80 som en del i ett större projekt att sättas i gång av sociologiska institutionen i Göteborg. Möjligen kan detta bidra till de slutsatser som statsmakterna och arbetsmarknadsparterna måste dra när anställningsgarantin går ut.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Litet förvånad är jag över det magra innehållet. Man får nästan intrycket av att den debatt som förts om anställningsgarantin vid varven passerat arbetsmarknadsministern förbi. Den s.k. anställningsgarantin aktualiserar i själva verket en lång rad principiella frågeställningar. Är det rimligt att utfärda en anställningsgaranti för en grupp arbetstagare på arbetsmarknaden och inte för andra grupper? Arbetsmarknadsutskottet anförde för sin del i sin avstyrkan av förslaget om en anställningsgaranti att förslaget innebär att man skjuter svårigheterna framför sig. Ett genomförande av förslaget skulle kunna få olyckliga effekter på det sättet att det kan motverka att arbetskraften utnyttjar möjligheter som kan finnas att gå över till andra branscher. Man kan inte heller bortse från att det skulle skapa ett farligt prejudikat på svensk arbetsmarknad. Redan vid anställningsgarantins utfärdande var det uppenbart att vi stod inför en konjunkturuppgång i ekonomin. Denna har sedan materialiserat sig, bl.a. i form av en markant ökad efterfrågan på arbetskraft i verkstadsindustrin, däribland hos Volvo. Samtidigt som varvsarbetare gått mer eller mindre sysslolösa på varven ropar sydoch mellansvenska verkstadsföretag efter svetsare och plåtslagare bl.a. Värvningsresorna till Norrland har tagit fart igen. Denna situation borde oroa Rolf Wirtén som ansvarig arbetsmarknadsminister. Det är under konjunkturuppgångar som en anpassning på arbetsmarknaden kan ske från tillbakagående till framåtgående näringar med minsta möjliga påfrestningar för de berörda. Faktum är ju också att Projekt 80 har bemötts med mycket blandade känslor av de varvsanställda. Som särskilt trygghetsskapande har inte Projekt 80 upplevts, utan i många fall snarare som något av en avstjälpningsstation. Projekt 80 har i praktiken också inneburit att lagen om anställningsskydd inte fått verka. Genom att något formellt varsel inte lagts fram har turordningsreglerna inte behövt tillämpas vid överföringen till Projekt 80-organisationen. Fack och företagsledning är ense om detta, men ur den enskilde varvsanställdes synpunkt är saken kanske inte lika självklar eller tilltalande. När riksdagen behandlade frågan om anställningsgarantins införande i december 1978 ställde jag frågan, om anställningsgarantin i själva verket utgjorde ett tillmötesgående gentemot varvsledningen, som med hjälp av en s.k. övertalig styrka skulle få större möjligheter att disponera arbetskraften utan hinder av turordningsreglerna i Åmanlagarna. Något svar fick jag inte då, men så tycks det ha blivit i praktiken. En regeringskollega till arbetsmarknadsministern, industriminister Åsling, har vid flera tillfällen sagt att införandet av den s.k. anställningsgarantin vid varven var ett mycket olyckligt beslut. Jag tycker att Rolf Wirtén bör ta ett samtal med Nils G. Åsling. Nog bör arbetsmarknadsministern kunna ha några synpunkter på denna principiellt viktiga arbetsmarknadspolitiska fråga utan att avvakta sociologiska institutionen i Göteborg.

Fru talman! Margaretha af Ugglas interpellation om sysselsättningen vid varven har sin särskilda utgångspunkt. Den ser läget från aktieägarnas och den private arbetsköparens ståndpunkt. Det är därför i hög grad på sin plats att någon söker se saken från de arbetandes ståndpunkt. Margaretha af Ugglas har ett enda stort bekymmer i denna sak. Det är att man på något sätt skall inskränka de stora privata företagens frihet att sortera och plocka bland de människor som skall kastas ut från varven. Ju större denna frihet är, ju mer folk som kastas ut från varven, desto större blir trycket på den redan hårt tyngda arbetsmarknaden i Göteborg och desto hårdare tryck kan man skapa i löneförhandlingar och inför strukturförändringar i den privata delen av näringslivet. Detta om Margaretha af Ugglas och moderaternas utgångspunkt. Men det finns en annan utgångspunkt i denna fråga än den som företräds av de rena börsintressena och deras personliga representanter här i kamma ren. Ty den verkliga kritiken mot sysselsättningspolitiken i varvsfrågan och Nr 26 mot Projekt 80 är en helt annan. Det verkligt farliga är vad som sker med de Måndagen den anställdas rättigheter, vad som sker med trygghetslagarna och hur detta 12 november 1979 påverkar den framtida situationen i andra branscher. Stora delar av gällande trygghetslagar har visserligen en tvetydig innebörd. Om anställnings Men i vissa stycken ger de obestridligen stärkta rättigheter för de anställda, garantin för anåtminstone om dessa till sitt förfogande har starka och vakna fackliga — ställda vid Svenska ledningar som bevakar möjligheterna. Det är dessa rättigheter som vid Varv AB varven hotar att bli satta ur spel. Lagen innehåller bl.a. bestämda bestämmelser om turordning vid inskränkningar och avskedanden. Genom Projekt 80 sätts dessa ur spel. Svenska Varvs ledning har i stort fått fri hand att plocka bland folk, utan hänsyn till lagarna. Detta är ett allvarligt undergrävande av de arbetandes rättigheter. Lagen innehåller också särskilda skyddsbestämmelser för människor med nedsatt arbetsförmåga. Också detta skydd sopas bort med den lösning som genomförs vid varven. Mot detta har bl.a. De handikappades riksförbund uttryckligen anfört kritik. Lagen innehåller bestämmelser som avgränsar arbetsköparens rätt att avskeda folk som deltagit i vissa fackliga aktioner. Den innehåller också — låt vara något diffust —ett visst skydd mot diskriminering av politisk natur. Även om bestämmelserna är något oklara och inte tillfredsställande, kan de dock åberopas till förmån för den anställde i vissa stycken. Men med Projekt 80 sveps också detta skydd åt sidan. Man öppnar väg för företagets ledning att fritt plocka ut personer som är fackligt militanta eller politiskt verksamma. En lag som genomförts av riksdagen kan alltså helt åsidosättas genom den här typen av lösningar. Särskilt allvarligt blir det när förhandlingschefen vid Svenska Varv offentligt antyder att dessa lösningar kan bli modellen vid framtida strukturkriser i andra delar av näringslivet. Min fråga till Rolf Wirtén är: Kommer lagen om anställningstrygghet att på liknande vis försättas ur spel vid kommande strukturkriser? Är det så vi skall se framtiden? Skall den ekonomiska krisen i landet användas för att steg för steg tränga tillbaka de arbetandes rättigheter, deras löner och deras möjligheter att bedriva facklig verksamhet? Är detta linjen för den nya borgerliga regeringen? Att interpellanten i den här debatten företräder aktieägarlinjen är inget märkligt. Det är bara logiskt. Men det finns andra vilkas ställning i sammanhanget det är viktigt att få klar för sig. Man hade t.ex. kunnat fråga riksdagens socialdemokrater, som hjälpte folkpartiregeringen att rösta igenom den här metoden, om de är överens om dessa följder för trygghetslagarna och om de vill rösta för liknande metoder i andra branscher. Och man kan, som jag nu gör, fråga arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén. Jag gör det därför att jag vet att det finns nyanser också på den borgerliga sidan. Vi har — trots vår djupgående kritiska inställning mot regeringens näringspolitik — ändå aldrig från vårt partis sida uppfattat Rolf Wirtén som blott en 7n Arbetsgivareföreningens förlängda arm utan i stället som en politiker med viss distans från storfinansintressena och moderaterna. Därför vill vi från vårt håll i dag ställa honom inför denna fråga.

Fru talman! Jag måste i viss mån instämma i kritiken från Margaretha af Ugglas, som menade att svaret var litet magert. Den aktuella anställningsgarantin är faktiskt någonting ganska nytt i svensk arbetsmarknadspolitik, och därför hade det varit värdefullt att få de principiella frågeställningarna litet utförligare belysta. Det är framför allt ett par saker som det finns anledning att fundera över när det gäller anställningsgarantins verkningar. Det är självklart att strukturomvandlingen inom vår varvsnäring är ett mycket stort och dramatiskt skeende som har ganska långtgående konsekvenser för sysselsättningen. Men samtidigt genomförs denna strukturomvandling inom ett område med en relativt expansiv arbetsmarknad. Vi vet hur man har hanterat strukturomvandlingar totalt sett i landet. Under årtiondenas lopp har det gått en jämn ström av människor till storstadsområdena från våra skogslän och glesbygdsområden, människor som har strukturrationaliserats bort från sina jobb i områden där det inte har funnits några alternativ — utan att det har varit tal om några anställningsgarantier eller sysselsättningsgarantier. Men när problemen uppstår i en expansiv storstadsregion som Göteborg, då kommer anställningsgarantin. Man frågar sig: Vari ligger egentligen logiken, och vilka konsekvenser skall detta få för den framtida arbetsmarknadspolitiken? I Göteborg finns det faktiskt en risk för att den här anställningsgarantin kan komma att bli en broms för de berörda människornas möjligheter att i den uppåtgående konjunktur, som vi just nu råkar ha, söka sig till mera varaktiga jobbinom företag som har en bättre framtid än varven. Det finns alltså en risk för att anställningsgarantin kan ha fått en negativ effekt på den långsiktiga sysselsättningen för en del av de berörda. Det borde kanske ha behandlats mer i interpellationssvaret.

Är man beredd att utfärda en anställningsgaranti för de människor i våra skogslän vilkas sysselsättning är hotad?

Fru talman! Det finns kanske anledning att något belysa hur arbetsmarknadsläget är i Göteborg. Jag vill också gärna tillägga den lilla fotnoten att när detta beslut fattades var läget naturligtvis betydligt allvarligare än vad det är i dag. Men vi har ju fortfarande ett betydande antal människor arbetslösa — i länet 8 500 och i kommunen 6 000-7 000. Nr 26 Många av dessa människor som vi nu talar om tillhör också gruppen rätt - Måndagen den svårplacerad personal. Jag tror att man skall vara på det klara med att ävenom 12 november 1979 det i dag finns en hel del lediga jobb och även om en nyrekrytering är på gång, så har man fortfarande väldigt stora svårigheter att placera dessa som blir kvar Om anställningspå arbetsmarknaden. Det var faktiskt så vid varven i Göteborg när riksdagen — garantin för anfattade det här beslutet, att 2 600 personer skulle placeras och att det inte var — ställda vid Svenska någon större efterfrågan på arbetsmarknaden. Vi förstår då att man i närings — Varv AB och arbetsmarknadsutskotten här i huset var ganska bekymrad och att man verkligen frågade sig om man kunde finna någon form för att underlätta för de berörda människorna. Detta tog sig uttryck i ett uppdrag till regeringen att försöka få fram något avtal om en anställningsgaranti. Vi fick då Projekt 80. Det har i sin tur, fru talman, medfört att av de 2 300 personer som varövertaliga vid varven i Göteborg har man till i dag, ett halvår senare, kunnat placera 700 personer. Det är alltså 30 26 av de tidigare övertaliga som man har lyckats få in i ny verksamhet. I och för sig är det inte ett dåligt resultat på ett halvår, när man beaktar hur många människor det ändå var fråga om. Får jag säga till Jörn Svensson att den anställningsgaranti som man förhandlat sig fram till och som är materialiserad i Projekt 80 AB har, som Margaretha af Ugglas i och för sig riktigt påpekade, mottagits med en del blandade känslor. Det har väl sin grund i just de förhållanden som Jörn Svensson nämnde. Våra anställningstrygghetslagar är inte så dåliga som Jörn Svensson försökte påstå, utan de fungerar. Om en person känner tveksamhet på det sätt som Jörn Svensson här hävdar, är det ingenting som säger att denne person — det må vara han eller hon — skall gå över till Projekt 80, utan vederbörande kan bli kvar och få sin sak prövad på vanligt sätt vid domstol. Anställningsskyddslagen gäller alltså för en sådan person. Det tycker jag är angeläget att understryka. Däremot finns det naturligtvis enligt denna lagstiftning möjlighet för parterna att förhandla sig fram till en rimlig avgång vid sidan av de regler som gäller i själva lagen. Det utrymmet finns alltså. Det går att komma överens om sådana separata avtal, och det har man gjort här för att få en bättre struktur längre fram. Det är också en väg att vandra som jag tror kan ha sin betydelse. Jag tror att Jörn Svenssons fråga är besvarad genom mitt besked att man alltid har den lagliga anställningstryggheten som grund. Man behöver alltså inte hysa den oro som Jörn Svensson försökte ge en bild av. Får jag till sist, fru talman, säga att detta naturligtvis är en något principiellt avvikande modell till den som vi tog om SSAB. Det framgår också klart av svaret att riksdagen här har tagit ett initiativ för att ordna en anställningsgaranti. Huruvida denna lösning kommer att vara bra eller ej är det, som jag redan sagt, för tidigt att svara på. Jag tror att vi skall avvakta till dess att de olika utvärderingar som är på gång ger mer fakta på bordet om konsekvenserna. Såvitt jag vet finns det inte, Pär Granstedt, för dagen anledning att diskutera någon sådan här modell till lösning på någon annan ort. Det är inte 13 fråga om någon strukturförändring av denna storleksordning på något annat ställe, i varje fall inte f. n.
Fru talman! Det kan inte hjälpas, men Jörn Svenssons vantolkning av min interpellation roar mig faktiskt. Jörn Svensson hörde uppenbarligen inte alls vad jag sade i mitt första inlägg här i dag, och låt mig därför upprepa några stycken. Jag sade så här: Faktum är ju också att Projekt 80 har bemötts med mycket blandade känslor av de varvsanställda. Som särskilt trygghetsskapande har inte Projekt 80 upplevts utan i många fall snarare som en avstjälpningsstation. Projekt 80 har i praktiken också inneburit att trygghetslagarna satts ur spel genom att turordningsreglerna inte blivit tillämpliga genom att varsel inte lagts. Fack och företagsledning har varit ense om detta, men ur den enskilde varvsanställdes synpunkt är saken kanske inte lika självklar eller tilltalande. Låt mig påminna om att i december 1978, när varvspropositionen behandlades, ställde jag frågan här i kammaren om anställningsgarantin i själva verket från socialdemokraternas sida utgjorde ett tillmötesgående gentemot varvsledningen, som med hjälp av en s.k. övertalig styrka skulle få större möjligheter att disponera arbetskraften utan hinder av turordningsreglerna i Åmanlagarna. Något svar fick jag inte då, inte heller av Jörn Svensson, om jag minns rätt. Jag skulle vilja fråga Jörn Svensson: Stödde inte vpk införandet av anställningsgarantin? Röstade ni emot den? Röstade ni för den moderata reservationen, eller röstade ni för centerpartireservationen? Så till arbetsmarknadsministern. Det går inte att komma ifrån att storvarven, möjligen med undantag av Uddevallavarvet, är lokaliserade till regioner med förhållandevis rikt differentierade arbetsmarknader, där konjunkturuppgången har medfört och kommer att medföra alternativa sysselsättningsmöjligheter. Vi får inte heller glömma bort de massiva regionaloch arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ingick i varvsbeslutet. En anställningsgaranti som verkar så barmhärtig kan mot den här bakgrunden snarast få karaktären av en Döbelnsmedicin för de berörda. När garantin går ut i slutet av 1980 kan konjunkturnedgången återigen vara ett faktum. Oroande i detta sammanhang är passusen i arbetsmarknadsministerns svar om att Projekt 80 ännu inte hunnit informera samtliga övertaliga om sin verksamhet. Förhåller det sig verkligen på det sättet? Borde inte denna information gå ut så fort som möjligt, så att de berörda kan söka de nya jobben? I höstrapporten från länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län framhålls bl.a. att vissa svårigheter att tillgodose främst verkstadsindustrins växande behov av yrkesarbetare är att vänta. Det finns alltså lediga jobb. Jag trodde dessutom att enigheten mellan partierna var betydande när det gällde att söka öka rörligheten på arbetsmarknaden genom att främja den yrkesmässiga rörligheten — jag upprepar, den yrkesmässiga rörligheten — för att minska behovet av s.k. flyttlasspolitik. Anställningsgarantin vid varven går stick i stäv med denna strävan. Till detta har arbetsmarknadsministern inga Nr 26

Fru talman! Det är en förbluffande koalition som bildats här i dag av — Om anställningsmoderaternas högerflygel och centerns vänsterflygel med Pär Granstedt i — garantin för anspetsen. Det tråkiga med den koalitionen är att den har en enda inriktning, = ställda vid Svenska och det är att bedriva kritik av varvspolitiken bara med det syftet att ställa — Varv AB flera människor till arbetsköparnas och storfinansens förfogande, att välja och vraka emellan. Det förvånar mig inte när det gäller Margaretha af Ugglas, men det förvånar mig i högsta grad när det gäller Pär Granstedt, och det är någonting vi skall notera. Först till Margaretha af Ugglas. Du vet mycket väl, om du har läst handlingarna i ärendet från december i fjol, att vpk företrädde en principiellt helt annan varvspolitik. Vi har inte röstat för vare sig några socialdemokratiska, folkpartistiska, centerpartistiska eller moderata propositioner eller reservationer. Vi anser att ni alla för en katastrofal varvspolitik. Moderaterna gör det i särskilt hög grad, därför att de dessutom vill vräka ut människor fullständigt skoningslöst, så att olika bolagsintressen kan få plocka fritt bland denna s.k. rörliga arbetskraft. Margaretha af Ugglas — nu, väl att märka, säger jag något som hon själv har provocerat fram — skall inte här försöka framställa sig som en talesman för de anställda. Hon representerar, t.o.m. personligen, ett aktieägarintresse som har allt att vinna på en sådan ökad rörlighet just i den region det handlar om. Och jag tycker inte att Pär Granstedt skall göra sig till draghjälp åt denna reaktionära politik genom att bortse från att det av Göteborgsregionens befolkning på 350 000 i arbetsför ålder bara är 200 000 som har stabilt arbete. Där finns 25 000 förtidspensionerade. Man har en anställningspolitik på det stora företaget Volvo som innebär att man nobbar var fjärde arbetssökande bara därför att man har så mycket att plocka ur att man kan bära sig åt på det sättet mot människor. Då tycker jag inte att vi skall medverka i propagandan för att välta ut ännu flera människor på en arbetsmarknad där bolagsintressena skall få plocka ut de starka eller dem som de av andra skäl vill ha och låta de andra gå. Det är inget fel på anställningsgarantier som sådana, men min oro gäller — och det är den frågan jag har ställt till Rolf Wirtén — de problem som kan uppstå när anställningsgarantiernas praktiska förverkligande får en sådan form att det hotar att gå vid sidan av gällande lagstiftning. Att så är fallet och att det finns oro för detta har ju sagts öppet i en mängd tidningsartiklar, där fackliga företrädare av olika slag från både tjänstemannaoch arbetarsidan har uttalat sig. Där har det sagts klart ifrån, att man begår lagbrott i jätteformat när anställda stampas ut från varven i Göteborg. Rolf Wirtén säger inte heller hela sanningen när han menar att trygghetslagarna här alltjämt gäller. De hade gällt på detta oförändrade sätt, om man hade berett plats för den s.k. övertaliga arbetsstyrkan inom ramen för det existerande företagets verksamhet, men man har bildat ett nytt bolag och 15 överför folk dit. I och med det förändras förutsättningarna för trygghetslagarnas tillämpning på ett sätt som rimligtvis måste vara till nackdel för vissa kategorier anställda.

Fru talman! Jörn Svensson slår fritt åt alla håll, men eftersom jag inte lyckades urskilja några sakargument i det utfall han gjorde mot mig är jag tyvärr förhindrad att gå in i diskussion med honom; jag vill inte lägga mig riktigt på samma allmänna nivå som han. Jag tar i stället upp diskussionen med arbetsmarknadsministern. Det är helt klart att en strukturomvandling av det slag som vi får uppleva i Göteborg är en väldigt stor sak och att det krävs rejäla insatser såväl från det berörda företaget som från samhället för att rädda sysselsättningen åt de människor som drabbas. Samhället har ett oerhört stort ansvar, och det måste man klara av. En sysselsättningsgaranti verkar onekligen så, att den ger anställningstrygghet vid varven nu när vi har konjunkturuppgång och det finns gott om andra arbetstillfällen i Göteborg, men den löper kanske ut i ett läge där lågkonjunkturen är ett faktum. Man kan diskutera om det är rätta metoden. Dessutom är det väldigt viktigt att vi utvecklar en arbetsmarknadspolitik med krav på en sysselsättningstrygghet som är likvärdig över hela landet. Rolf Wirtén sade att vi inte kunde förutse någon strukturförändring av den här storleksordningen någon annanstans, och det är naturligtvis riktigt om man ser det i absoluta tal. Över huvud taget lär vi bara kunna tänka oss strukturförändringar av den här storleksordningen i absoluta tal i storstadsregioner. Men om i den lilla orten med 5 000-10 000 invånare Petterssons Mekaniska Verkstad läggs ner, är det ändå för den orten en strukturförändring som relativt sett är precis lika stor. Det kan också vara så — eftersom den arbetsmarknaden förmodligen är mycket mindre — att konsekvenserna för de berörda är betydligt större. Jag menar att vi måste utarbeta en arbetsmarknadspolitik som är lika tillämpbar i den lilla orten när Petterssons Mekaniska Verkstad läggs ned som i den stora orten när det stora företaget måste göra stora inskränkningar. Det finns avgjort en risk att vi får en arbetsmarknadspolitik där man drar på för fullt när det är storskaliga nedläggningar och nedtrappningar av anställda men låter den stora friställelseprocessen, den stora arbetslöshetsprocessen, den stora omflyttningsprocessen från de små orterna ske i all tysthet. När vi kritiserat anställningsgarantin är det i mycket hög grad utifrån den utgångspunkten att detta inte är ett rättvist system, ett system som kan ge alla Nr 26 här i landet samma typ av trygghet. Vi anser att det inte skall vara någon Måndagen den skillnad om man arbetar i ett stort eller litet företag, bor på en stor eller liten 12 november 1979 ort. Samhällets ansvar för de berörda människornas trygghet och sysselsätt ning måste vara detsamma. Om anställnings Fru talman! Pär Granstedt försöker nu göra sig till riddare av desmå orterna — Varv AB och menar att han är den ende som ser till att samhället arbetar någorlunda rättvist för de människor som friställs i de små orterna jämfört med de stora. Jag tycker att det är ett vackert spel för galleriet, Pär Granstedt, och inte har mycket med den politiska realiteten att göra. Vi har nog samma känsla för ett rättvist ansvarstagande i den här frågan, Pär Granstedt och jag. Att jag kan påstå det, fru talman, beror naturligtvis på det förhållandet att samhället har skaffat en mängd instrument för att hjälpa människor som kommer i arbetslöshet i Petterssons Mekaniska Verkstad eller vad nu Pär Granstedt vill ta för exempel i den lilla orten. Vi har lönegarantin och det 75-procentiga bidraget för ett företag som dominerar sin ort om och när man kommer i struktursvårigheter och måste friställa. Vi har vidare utbildningsbidraget, som har använts ofta under senare tid — jag menar alltså 25-kronan eller numera 20-kronan. Och det finns även andra instrument. Det är inte så. Pär Granstedt, att människor som blir friställda i den lilla orten lämnas i sticket på något sätt. Det är ett tal som jag tror Pär Granstedt bör hålla tillbaka. Vad vi har att göra är att ställa oss frågan: Hur löser vi problemen vid varven i Göteborg? Det är den fråga som Margaretha af Ugglas tagit upp i sin interpellation. Låt oss hålla oss till det. Där vill jag nog återigen vända mig till Pär Granstedt och påstå att han alldeles har missuppfattat Projekt 80 AB. Vad var nämligen syftet? Det verkar på Pär Granstedt som om han har läst i handlingarna att när garantin går ut i slutet av 1980, då skall alla dessa människor finnas kvar och då skall de plötsligt komma ut på arbetsmarknaden, alla dessa 2 300. Det är verkligen att vrida det hela åt galet håll, Pär Granstedt. Jag hoppas att han inte har missförstått projektet så gruvligt. Avsikten är givetvis att man vid den här strukturomvandlingen, liksom vid så många andra, skall ge samhället rådrum att försöka hinna placera ut människorna under den tid som riksdagen har utmätt, alltså fram till utgången av 1980. Det är detta som är syftet med Projekt 80, att hjälpa människorna till nya jobb eller till utbildning, om de inte har en lämplig bakgrund för att ta de jobb som erbjuds på den öppna marknaden. Detta är syftet med Projekt 80, och det är detta som pågår för fullt. Arbetet har inte pågått länge, Margaretha af Ugglas. Vi har arbetat med detta sedan i april, och då hade man, som jag sade förut, lyckats placera 700, dvs. en tredjedel. Av de 2 300 återstår i dag ungefär 900, om jag är rätt informerad. Och till ungefär hälften av dessa har man hunnit med att ge information om de aktiviteter som ingår i Projekt 80. Det tyckte Margaretha 7” af Ugglas var ett dåligt resultat, men det är ändå fråga om ett stort antal människor som man nått ut till på den här tiden. Och vi har rätt många månader på oss ytterligare för att klara resten. Jag kan gärna hålla med om att det är angeläget att göra det så fort som möjligt. Ett intensivt arbete pågår därför redan. Men poängen med riksdagsbeslutet är naturligtvis, fru talman, att ge rådrum, så att man vid utgången av 1980 har hunnit placera alla de berörda människorna. När vi har klarat det och utvärderingen ger vid handen att vi inte fått störningar på arbetsmarknaden i övrigt, ja, då har vi kanske här hittat en variant på anställningsgarantin som kan vara användbar i ett liknande läge. Fru talman! Jag hoppas att vi skall slippa att hamna i ett så unikt läge med friställningar av en sådan omfattning som det var fråga om vid varven i Göteborg och f. ö. också i Skåne.
Fru talman! Jag har framställt min interpellation om anställningsgaranti för de anställda vid varven just för att belysa principiellt viktiga frågor ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt. Där är jag ense med Rolf Wirtén. Det är självfallet inte lätt att ta definitiv ståndpunkt nu, men jag tycker nog att arbetsmarknadsministern kunde ha anlagt litet mera relevanta synpunkter på den här frågan. Det är en konstig ordning och det är principiellt stötande att utfärda anställningsgarantier för bara en grupp anställda i Sverige och inte för alla. Sedan har ju också anställningsgarantin, som den har praktiserats vid varven, inneburit att lagen om anställningsskydd inte kommit att tillämpas. Det är också en underlig ordning, som de varvsanställda naturligtvis kan ifrågasätta. Här har flera gånger hänsyftats på vad man har genomfört inom SSAB, ett annat stort, nytt statligt företag. Jag kan då omtala för arbetsmarknadsministern att vi i sysselsättningsutredningen hade en diskussion om den typ av vad man kan kalla anställningsgaranti som förekom där och att väldigt många kritiska synpunkter kom fram vid den diskussionen. Jag är inte helt säker på att det varit särskilt lyckosamt eller fungerat särskilt bra vid SSAB. Beträffande den långt vidare frågan vid sidan av rättvisefrågan, där vi skall sträva efter att skapa en väl fungerande arbetsmarknad till båtnad både för de enskilda människorna och för ett effektivt fungerande näringsliv, kan sägas att alla i dag satsar på ökad yrkesmässig rörlighet för att slippa flyttlasspolitiken. I en situation där detta, som jag trodde, är den gemensamma utgångspunkten kan inte den typen av anställningsgaranti när det gäller varven vara särskilt riktig.
Fru talman! Jag vill först fästa arbetsmarknadsministerns uppmärksamhet på att jag i och för sig inte kritiserat den typ av aktiviteter som bedrivs inom Projekt 80. Vad jag har ifrågasatt är själva principen med en sysselsättningsgaranti och naturligtvis också den kanske litet tungrodda apparat som blir knuten till denna. Om nu allt visar sig sluta så bra som arbetsmarknadsmi Nr 26 nistern antyder att det skall göra är naturligtvis allt väl, och i så fall kan vi dra Måndagen den en del nyttiga slutsatser härav. Men den slutsats som vi skall dra är kanske — 12 november 1979 inte nödvändigtvis att anställningsgarantin är den rätta modellen. Framför allt vill jag än en gång betona att jag ser det som angeläget att de Om anställningsarbetsmarknadspolitiska instrument som vi utvecklar blir något så när — garantin för anallmängiltiga, dvs. att de kan gälla för alla grupper. Visserligen är det riktigt — ställda vid Svenska som Rolf Wirtén säger, att vi har instrument som är av betydelse också förde — Varv AB små företagen på de små orterna, men de instrumenten har vi också i rätt stor utsträckning möjlighet att använda oss av när det gäller de stora företagen på de stora orterna. Dessa instrument ansågs emellertid vara otillräckliga i det här fallet. De är naturligtvis också i många fall otillräckliga även på de små orterna, eftersom de inte innebär någon fullständig sysselsättningsgaranti för människorna där. Det finns alltså inte någonting för människorna på de små orterna eller i de små företagen som motsvarar den här anställningsgarantin, även om en del åtgärder naturligtvis vidtagits.

Detta är en realitet som jag tror att man upplever runt om i detta land, och det är därför som detta är en tvivelaktig väg att slå in

Fru talman! Det här är egentligen en mycket märklig situation. Den pågående diskussionen visar alltså en mycket skarp meningsbrytning mellan representanter för tre partier, som alla sitter i regeringen tillsammans men som alltså har helt olika synsätt när det gäller frågan hur man skall lösa den här typen av strukturkriser. Vi tycker naturligtvis på vår sida att inget av synsätten i grunden är bra, men det finns som bekant graderingar även i helvetet. Skiljelinjen mellan regeringspartierna — om man sopar undan alla de granna orden, påståendena om att man företräder de anställdas och glesbygdernas intressen samt all annan sådan snömos — är i stort sett att Pär Granstedt och Margaretha af Ugglas vill ha mindre trygghet. De vill snabbare och hårdare kasta ut människor på en arbetsmarknad, där de kommer att ingå i den övertaliga arbetsstyrka i Göteborgsregionen som står till storbolagens disposition, så att dessa kan plocka ut dem de vill ha och sedan vältra över försörjningen av de övriga på samhället. De vill ha en hårdare tillämpning av den processen. De vill låta krisens verkningar drabba arbetarna och tjänstemännen vid varven hårdare, direktare och skoningslösare än vad folkpartiet och socialdemokraterna ville, åtminstone på den tiden när de gick ihop om den här i och för sig inte särskilt goda varvspolitiska kompromissen.

Det ger — och det skall vara mitt slutord i den här debatten — ett större varvspolitiskt perspektiv på frågan.

Situationen kommer att bli ännu mer tragisk — fruktar jag — om ingenting radikalt görs hösten 1980 när man skall svara på en fråga som vi inte har att svara på i dag men som för de varvsanställda är utomordenligt vital, nämligen vilket av de fyra storvarven man skall lägga ned. Att det i alla tre regeringspartierna finns planer på ytterligare nedskärningar kan vi vara helt på det klara med.
Fru talman! Får jag säga till Jörn Svensson att det inte ger en riktig beskrivning av läget när man säger att vi bara arbetat efter modellen Projekt 80. Vi har också arbetat efter de linjer som Jörn Svensson pläderar för, nämligen att försöka finna alternativ produktion vid varven. Jörn Svensson känner också till att man har satsat mycket på den linjen och att man i vissa avseenden haft rätt stor framgång. Jag håller gärna med om att det är bra i den mån man kan ställa om varven till annan produktion. Men det har inte varit möjligt att göra det i den takt som hade behövts för att ge sysselsättning åt alla de tusentals människor som tidigare var verksamma vid varven. Får jag till slut, fru talman, notera att en viktig uppgift för Projekt 80 är att hjälpa de företag — i första hand i Göteborgsområdet men även på andra håll — som söker arbetskraft. Vi vet att man sett det som en resurs att kunna komma till Projekt 80 och diskutera vilka möjligheter det finns att rekrytera bland varvsarbetarna och ge dem den utbildning som krävs för att de skall kunna göra ett bra jobb i det aktuella företaget. På det sättet kan man alltså slussa över arbetskraften till nya verksamheter. Margaretha af Ugglas försökte göra gällande att man genom Projekt 80 motverkar rörligheten mellan olika näringslivssektorer. Men ett syfte med Projekt 80 är ju i stället att på ett smidigt sätt föra över den här arbetskraften till nya verksamheter. Jag kan därför inte riktigt förstå att denna invändning Nr 26 har kommit. Detta är ett instrument som samhället vill spela på just för att få Måndagen den denna rörlighet till stånd. 12 november 1979
Om anställnings Fru talman! I och för sig var det tacknämligt att Jörn Svensson sade att det garantin för an här var hans slutord. Men eftersom jag tycker att han har ridit på så många = ställda vid Svenska hästar i den här debatten att det vid det här laget är svårt att veta vad Jörn Varv AB Svensson egentligen velat säga kan jag ändå inte låta bli att fråga honom om han är för Projekt 80 eller emot Projekt 80. Tycker Jörn Svensson att projektet har gynnat varvsarbetarna eller inte gynnat varvsarbetarna? Vill Jörn Svensson att svenskt näringsliv skall vara fyllt av ”Projekt 80” eller vill Jörn Svensson det inte?
Fru talman! Det är verkligen två helt skilda världar som möts— världar som arbetar med helt olika begrepp — när Margaretha af Ugglas och jag någon gång diskuterar tillsammans. Jag ställer inte alls frågorna på det ytliga sätt som hon gör. Jag ställer frågorna på det här sättet: Vad gynnar målsättningen allas rätt till arbete? Vad gynnar de arbetandes position gentemot kapitalet och arbetsköparna? Så står frågorna. Och där är det mycket lätt för mig att ta ställning. Den linje som Margaretha af Ugglas pläderar för — både i relation till Projekt 80, som jag i och för sig kritiserar, och i relation till arbetsmarknadspolitiken i allmänhet — är ägnad att ställa fler människor till kapitalets godtyckliga disposition, att öka bekymren för människor genom att kasta ut dem i arbetslöshet. Därför bekämpar vi den linje som hon står för. Vi har en annan linje. Vi anser visserligen att Projekt 80 har svåra brister, men det gör vi av en anledning som är helt motsatt den Margaretha af Ugglas talar om. Vi anser att Projekt 80 har svåra brister — inte därför att det ger för stor trygghet utan därför att det ger för liten trygghet. Margaretha af Ugglas och hennes parti vill ju minska tryggheten genom att kasta ut fler människor till arbetsmarknadens och kapitalets disposition. Det kritiserar vi henne för. Däremot kritiserar vi dem som drev igenom Projekt 80 därför att de för en passiv och kapitulatorisk varvspolitik, som på sikt är ett hot mot sysselsättningen.
Fru talman! Att Jörn Svensson vill bekämpa mig har jag fullt klart för mig. Men frågan gällde nu om Jörn Svensson var för eller emot Projekt 80. Det tycker jag inte blev klarare efter hans senaste inlägg.

Fru talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag har för avsikt att ompröva enmansbemanningen av SJ:s lok i syfte att förbättra säkerheten. S. k. enbemanning av lok har förekommit länge vid SJ, och under den tiden har man inte kunnat påvisa något statistiskt samband mellan olyckor och lokbemanning. Olycksfrekvensen har inte varit större vid enbemanning av lok än vid dubbelbemanning. Järnvägen är ett mycket säkert transportmedel, och säkerheten kommer att öka ytterligare under de närmaste åren genom den pågående utbyggnaden av automatiskt tågstopp och hastighetsövervakning, s.k. ATC, samt genom utbyggnaden av trafikradio. Genom ATC får lokföraren hjälp med att följa signaler m.m. längs tågets väg och genom trafikradion skapas en förbindelse mellan lokföraren och trafikledningen.

Fru talman! Ett flertal olyckor och tillbud har inträffat med tåg med ensamma förare. Automatiseringen av säkerhetssystemet kan inte ersätta ett biträde. Men lokbemanningen är inte bara en trafiksäkerhetsfråga utan i lika hög grad en arbetsmiljöfråga. Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Forskningsresultat, både här hemma och i utlandet, bekräftar att ensamarbete, särskilt nattetid, är verkligt pressande för individen. Japanska forskare har konstaterat en klar sänkning av vakenheten vissa perioder hos lokförare som arbetar ensamma. Man har också noterat att denna psykiska trötthet inte förekommer vid tvåbemanning. De ogynnsamma effekterna uppkom vid långa körningar eller när raster och pauser var otillräckliga. Andra forskare, såsom Schwab 1957, har konstaterat att trötthet och stress ökar vid ensamhet i förarhytt på expresståg, då ingen annan människa stimulerar förarens vakenhet, vilket är fallet vid tvåbemanning. Den regelbundna repetitionen av signalbilder och hastighetsnedsättningar bevarar säkerhet och uppmärksamhet hos föraren. Vid studium av förare på diesellok fann man att föraren, utöver att hålla uppmärksamheten på banan, måste kontrollera hastighetstavlor på den högra sidan. Dessutom hade han invändigt olika indikeringar att hålla kontroll över. Dessa distraktioner gjorde det svårt för föraren att hålla skärpt uppmärksamhet framåt. Forskarna talar numera om s.k. mikrosömn, dvs. perioder av låg vakenhet, och rekommenderar att enbemanning undviks vid nattjänst. Mikrosömn torde stå i samband med monotonieffekter, dygnsrytm i prestationsförmågan, körningens art, osv. Det är ett faktum att järnvägstrafiken förändras till allt tyngre tåg, kraftigare lok och ökade hastigheter. Även en ökad andel nattrafik kan noteras. Detta är förhållanden som bidrar till en ökad press på vad man brukar kalla den mänskliga faktorn, t.ex. lokförarna, varvid risken för olyckor ökar. Ett flertal tågolyckor på senare tid har förklarats av ”den mänskliga faktorn” då det varit fråga om enbemannade lok. Tillbuden torde vara ännu flera. Det är därför på tiden att SJ såväl av trafiksäkerhetsskäl som av arbetsmiljöskäl omprövar den år 1976 införda totala enbemanningen. Och jag hade hoppats på att få svar i den riktningen av kommunikationsministern och är därför något besviken.
Fru talman! De förändringar av bemanningsreglerna som företagits har skett i fullt samförstånd med både Järnvägsmannaförbundet och Statsanställdas förbund. Därutöver vill jag säga att risken för olyckor skall elimineras genom det nya automatiska tågstoppet. När det införts kommer en lokförare helt enkelt inte att kunna köra förbi en signal utan att följa det besked den ger. Följer han inte signalen kommer tåget automatiskt att stanna. Den säkerheten finns alltså inbyggd i det nya systemet.
Fru talman! Jag kan inte godta dessa invändningar från kommunikationsministern. Jag vill nämna ytterligare en aspekt på denna fråga. Vad händer när den ensamme lokföraren blir hastigt sjuk eller vid inträffad olycka? Då löses inte problemen med tekniska landvinningar som kommunikationsradio e. d. Då behövs en kollega till hjälp. Jag har själv talat med en aktiv lokförare, som berättade hur han på tåget blev hastigt sjuk. Det var ett nattåg i Norrland med gods. Han hade ingen att vända sig till för att få hjälp. Det var tio mil till närmaste bevakade station. Bevakningen är som bekant numera indragen på ställen där sådan tidigare fanns. Han försökte köra i natten i hopp om att finna bebyggelse, människor eller telefon. Men det var förgäves. Trots sitt miserabla tillstånd kämpade sig föraren de tio milen fram till den bevakade stationen, där man rekvirerade läkare. Detta är bara ett exempel på vad som kan inträffa då föraren är helt utlämnad åt sig själv på ett tåg. Varje dag inträffar tillbud eller komplicerade oväntade händelser. Det är alltså inte bara forskningsresultat utan även förarnas egen praktik som pekar på de negativa följderna av den totala enbemanningen. Jag anser att man inte kan rucka på kravet att SJ åtminstone på expresståg
Fru talman! Jag ville bara påpeka att den trafikradio som man skall få inom fem år kommer att finnas över hela affärsbanenätet och på stora delar av det ersättningsberättigade bannätet. Därmed finns alltså möjligheter för en person i ett lok att nå kontakt med omvärlden på ett helt annat sätt än tidigare. Det är snarare bättre att kunna nå omvärlden i det läget och att nå kontakt så att man snabbt kan få hjälp om denna behövs.

Fru talman! Raul Bliächer har frågat mig om jag tänker vidta åtgärder för att SJ:s giftbesprutningar omedelbart avbryts. SJ använder för ogräsbekämpning på banvallar ett bekämpningsmedel som godkänts av produktkontrollnämnden. Medlet används på det sätt som föreskrivits av nämnden. Därför har flera tidigare domstolsbeslut — bl.a. i regeringsrätten — upphävt hälsovårdsnämnders förbud mot SJ:s ogräsbekämpning. Regeringens målsättning är att användningen av bekämpningsmedel måste begränsas. Den kommitté som nyligen tillsatts för att utreda frågor främst om användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket har även i uppdrag att studera övrig användning av bekämpningsmedel. Kommittén skall bl.a. redovisa tillgängliga alternativa metoder. Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt. Mot denna bakgrund anser jag inte att några åtgärder nu bör vidtas för att stoppa SJ:s ogräsbekämpning.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag noterar med tillfredsställelse att den tillsatta kommittén skall studera även övrig användning av bekämpningsmedel. Jag har med min fråga velat fästa kammarens uppmärksamhet på det märkliga förhållandet att SJ startar sina besprutningar av banvallar med växtgiftet Karmex 80 nu på senhösten. Under sommaren i år växte opinionen mot användningen av fenoxisyror inom skogsbruket i sådan styrka att den på åtskilliga orter i Värmland omfattar hela befolkningen. När det gällde de besprutningar som stiftsnämnden hade beordrat i kyrkans skogar slöt hela församlingar upp bakom kyrkoherde och kyrkoråd i vädjanden om att besprutningar skulle inställas. I några fall vann de gehör. Oron för de Nr 26 hälsorisker och genetiska risker som kan förknippas med besprutningarna, Måndagen den även indirekt genom bär, svamp och vattentäkter, risker som hittills gjorda 12 november 1979 undersökningar inte har kunnat vederlägga, ligger givetvis i första hand bakom vädjandena och protesterna. Om förbud mot Kravet på förbud mot besprutningar med fenoxisyror vann också under = SJ:s växtgiftsbe sommaren 1979 en bred politisk anslutning och förankring i folkrörelserna. — sprutning Jordbruksministern har ju också enligt uppgifter i massmedia aviserat ett förbud i god tid före nästa besprutningssäsong. Det är mot den här bakgrunden häpnadsväckande omdömeslöst av SJ-ledningen att släppa iväg med beskeden om att säsongen är över och att ett förbud är att vänta. De besprutningar av banvallar som SJ nu bär ansvaret för har genomförts några få dagar innan den första snön föll i Värmland. I Bengtsfors i Dalsland anmälde en familj att giftmolnet drev mot deras hus och lukt trängde in i huset trots att fönster och dörrar var stängda. I Grums i Värmland har påtalats att en vattentäkt låg mycket nära den besprutade banvallen. Det fanns goda skäl för de ansvariga inom SJ att avstå från dessa besprutningar i elfte timmen. Det hade på samma grunder funnits anledning för statsrådet att ingripa, framför allt med tanke på den målsättning den tillsatta kommittén
Fru talman! Låt mig påpeka att SJ bara sprutar i själva spåret, aldrig i brunnar eller vattentäkter. Man gör det heller inte när det blåser mer än 9 sekundmeter, varför man ställer sig litet tveksam till vad som här skulle ha skett. Vi har en produktkontrollnämnd som har att se till dessa saker. Regeringsrätten har också upphävt beslut av olika hälsovårdsnämnder. Vi får ändå utgå ifrån att produktkontrollnämnden fattar beslut efter noggrann prövning och med kunskap om giftet. Det här är inte någonting som SJ gör för att man vill irritera, bråka eller besvära människor. Man gör det så försiktigt som möjligt, och det sker bara därför att det är riskfyllt med tanke på den täta trafiken att göra det för hand. Maskiner skadar ledningar. Man kan inte använda ånga eftersom denna tyvärr inte dödar dessa växter. Det är därför som detta görs och här används endast medel som är godkända av den instans som enligt riksdagen har rätt att pröva dem. Om det kommer nya beslut får man följa dem. Till dess har SJ följt alla de lagar, förordningar och regler som riksdagen har ålagt SJ att följa. Begär inte mer av de affärsdrivande verken än vi själva har beslutat om!

Fru talman! Bertil Zachrisson har frågat mig när och med vilka åtgärder regeringen avser att genomföra riksdagens trafikpolitiska beslut.

Stina Eliasson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att föreslå för att förverkliga regeringsförklaringens mål och riksdagens trafikpolitiska beslut vad avser inlandsbanan och när man kan vänta ett sådant förslag. Karin Israelsson har frågat mig vilka planer som finns beträffande inlandsbanan sträckan Storuman-Sorsele-Arvidsjaur samt tvärförbindelsen Storuman-Lycksele-Hällnäs. Eftersom interpellationerna och frågan i princip berör samma område har jag funnit det lämpligt att besvara dem i ett sammanhang. Till Bertil Zachrisson vill jag först säga att i regeringsförklaringen slås fast att den nya trafikpolitiken skall fullföljas. En rad åtgärder har vidtagits för att genomföra riksdagens trafikpolitiska beslut, och arbetet med andra åtgärder pågår. SJ har bl.a. fått i uppdrag att komma in med förslag till vissa åtgärder och att utreda de framtida förutsättningarna för den godsoch persontrafik som berör Stockholmsregionen. Ytterligare uppdrag kommer att ges SJ och andra myndigheter. Arbetet med utredningsdirektiv pågår och en del särskilda utredningar kommer att tillsättas. Förslag på vissa områden kommer också att framläggas i budgetpropositionen. Vi kan också med tillfredsställelse konstatera att SJ:s lågprissatsning hittills synes ha fallit väl ut. Under perioden juli-augusti ökade antalet resande under de veckodagar som lågpriserna gäller med 40 26 och under tiden därefter fram till vecka 41 med 30 96. Totalt steg antalet resor under dessa tre månader med uppemot 25 246. Hittills har SJ sålt ca 250 000 lågpriskort, och vi Nr 26 får nu se hur resandet kommer att utvecklas under vintersäsongen. Måndagen den Jag vill också till Bertil Zachrisson säga att tidpunkten när förslag förs fram 12 november 1979 till riksdagen resp. genomförs för att uppnå alla de mål som angetts i de trafikpolitiska besluten måste bli beroende av resursutvecklingen. Såsom angavs i regeringsförklaringen är möjligheterna att vidta nya åtgärder i hög grad beroende av hur snabbt den svenska samhällsekonomin förstärks. När det gäller riksdagens beslut om det trafiksvaga bannätet i allmänhet och inlandsbanan i synnerhet är situationen följande. SJ har fått i uppdrag att till regeringen redovisa ett förslag till investeringsprogram för upprustning av bandelarna i riksnätet. Enligt uppdraget skall SJ vidare upprätta förslag med anledning av vad riksdagen har beslutat i fråga om en fortsatt målmedveten upprustning av inlandsbanan. Det underlaget måste finnas innan ställning kan tas till hur omfattande upprustningar som bör genomföras, när de skall ske och i vilken ordning som bandelarna skall rustas upp. Detta material kommer således att utgöra ett viktigt underlag för den långsiktiga investeringsplan för hela verksamheten som SJ inom kort i enlighet med riksdagens beslut skall få i uppdrag att utarbeta. Jag vill också erinra om att de regionala trafikhuvudmän som finns eller håller på att bildas enligt riksdagens beslut bör få möjlighet att förutsättningslöst överväga vilka bandelar som skall ingå i det framtida regionala och lokala persontrafiksystemet. Vissa delar av inlandsbanan samt de s.k. tvärbanorna hör till den bandelskategori som skall utredas vidare. Det jag nu har sagt betyder att den inledda upprustningen av inlandsbanan mellan Östersund och Storuman kommer att fullföljas i en takt som bl.a. får bestämmas av det statsfinansiella utrymmet och det behov av att rusta upp andra delar av riksnätet som SJ:s utredning skall ge besked om. När det gäller övriga delar av inlandsbanan liksom dess tvärbanor måste man avvakta resultatet av den fortsatta regionala trafikplaneringen och de blivande länshuvudmännens överväganden innan något beslut om upprustning av persontrafikstandarden kan fattas. Regeringen är sammanfattningsvis beredd att prioritera inlandsbanan högt i dessa sammanhang.